Herr talman! Jag tackar Karin Söder för svaret på min interpellation. Nu har Karin Söder visserligen inte fungerat så länge som socialminister, men detta faktum får inte ursäkta den totala perspektivlöshet, den totala substanslöshet som tyvärr utmärker svaret. Där återfinns alla de vackra ord och samma innehållslösa fraser som Rune Gustavsson och Gabriel Romanus älskade att sprida omkring sig. Där återfinns samma totala brist på konkreta förslag som snabbt skulle förbättra barnens situation. Jag har i min interpellation tagit upp endast en aspekt av de kvalitativa frågorna, nämligen ytnormen. Ytnormen är i dag den enda kvalitetsfaktor som är direkt knuten till statsbidragen, en kvalitetsfaktor som kommunerna visserligen alltför ofta får dispens för men som kan och måste utnyttjas, eftersom den är av grundläggande betydelse för all annan verksamhet på daghemmen och fritidshemmen. Denna enda kvalitetsfaktor vill nu socialdepartementet i sin promemoria slopa. Inga Lantz kommer senare i debatten att ta upp den rent kvantitativa utbyggnaden, som ju visat sig sacka efter, samt övriga kvalitetsfrågor, de om personalen och utbildningsfrågorna. Låt mig börja där Karin Söder slutar, nämligen med konstaterandet att vi måste ”verka för att både barns och vuxnas totala livsmiljö förändras”. Javisst, så långt är vi nog alla överens — men hur? Vi lever i dag i ett barnfientligt samhälle — ett samhälle där barnförtrycket, alla högtidstal inför barnåret till trots, blir allt starkare, ett samhälle där planeringen utförs trots barnen, inte med och för barnen och där deras enda existensberättigande snart har förfallit till en exploateringsmarknad för den multinationella kulturindustrin. Det är i detta perspektiv som barnstugorna eller, som de numera heter, heltidsförskolorna kommer in. De kan utgöra en positiv motvikt mot detta katastrofala samhälleliga misslyckande vad gäller barnen. Karin Söder hävdar i sitt svar att vi i ett internationellt perspektiv ”har en hög kvalitet på barnomsorgen ———. Svenska daghem kännetecknas av stora ytor, hög materiell standard, förhållandevis små grupper och hög personaltäthet.” Jag tycker detta är en alltför ljus beskrivning av verkligheten. För det första: Daghemmen saknar i dag en uttalad målsättning — om man inte vill kalla den av myndigheterna så omhuldade dialogpedagogiken för en målsättning. Jag föredrar att kalla den för en falsk harmonibild av verkligheten, där verkliga konflikter som har sin grund i vårt klassamhälle inte finns. Visst har många daghem en hög materiell standard, men denna standard förefaller snarare — just på grund av bristen på målsättning — att ha utvecklats till en överpedagogiserad tummelplats för diverse företag att sälja vad de kallar ”hela personlighetsutvecklande paket” i form av prylar till dagis och fritis. ”Med pärlplattan från vaggan till graven”, som Gunilla Lagerbielke uttryckt saken. För det andra: Daghemmen utarmas i dag genom den åtstramningspolitik kommunerna tvingats in i och vars främste förespråkare är just Gösta Bohman. Karin Söder konstaterar visserligen i sitt svar att ”det finns enskilda dagoch fritidshem där utrymmena är i minsta laget”. Problemet är naturligtvis inte i första hand att utrymmena är i minsta laget, utan problemet ligger i att oansvariga kommunalpolitiker petar in så många barn som möjligt på så liten yta som möjligt. Problemet ligger i att oansvariga kommunalpolitiker vägrar att erkänna de problem som den yttre miljön, t.ex. trafiksituationen på många håll i vårt land, skapar och som får direkta återverkningar också på den inre standarden på daghemmen. Jag vet inte om socialministern såg ett program från Stockholms innerstad i går kväll i TV — där vittnade föräldrar, barn och personal på några daghem och fritidshem om hur det är att smyga i strypkoppel längs husväggarna för att komma till de få grönområden som finns — också de ofta blybemängda — eller tvingas vistas inomhus på alltför trånga lokalytor. Utrikesministerns rum skulle för många av dessa barn och denna personal te sig som ett hav jämfört med vad de själva har att rasa omkring i åtta, kanske tio timmar om dagen. Enligt en utredning som Stockholms socialförvaltning gjort följer två tredjedelar av Stockholms äldre daghem i dag inte de anvisningar som utfärdats. Där socialstyrelsen rekommenderar 10 m? avdelningsyta per plats har de mellan 4 och 6. Där socialstyrelsen rekommenderar 60 m? utelekyta per plats har de kanske ingen alls — de tvingas t.o.m. att leka på taken ovanför gator där det passerar 60 000-70 000 bilar per dygn. Vilrum, separata toaletter, våtrum — alla sådana utrymmen saknas. Samtidigt är det då ofta daghem som tack vare en hängiven personal är bra och som vi vill behålla men som måste förbättras. Hindren för dessa förbättringar ligger ytterst hos regeringen — förbättringar kostar pengar i form av ökade statsbidrag. Men det är socialministern uppenbarligen inte beredd att ge några löften om. Att genomföra det som centern, folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna så sent som 1976 var överens om, nämligen bindande normer för kvalitetsfrågorna, kräver naturligtvis extra resurser till kommunerna. Nu springer såväl Rune Gustavssons och Karin Söders som Gabriel Romanus parti snabbt ifrån alla de hårda uttalanden och omdömen om slapphet som de faktiskt gjorde i 1976 års debatt gentemot den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Så mycket är alltså barnen värda i borgerlighetens Sverige! Karin Söder nämner i sitt interpellationssvar riksrevisionsverkets utredning. Låt mig då kort citera vad riksrevisionsverket skriver om just ytnormen: ”Även om statsbidragsgivningen förenklas anser RRV att någon form av ytnorm bör bibehållas för att garantera att en viss minsta kvalitet upprätthålls i alla delar av landet”. Man fortsätter längre fram: ”Det finns annars risk för att kommunerna för att klara en snabb utbyggnad kan komma att eftersätta kvaliteten på lokalerna. -—— Risken för en kvalitetsförsämring har också ökat genom att i de nya reglerna för beräkning av skatteutjämningsbidrag hänsyn tas endast till den kvantitativa utbyggnaden av barnomsorgen”. Herr talman! Barn skall ha rätt att växa upp till en ljus framtid. Det kräver bl.a. ett kärnkraftsfritt samhälle. Där är socialministern och jag överens. Men det kräver också att alla barn har rätt till en bra dagisoch fritidshemsplats. Där är vi uppenbarligen inte överens. Jag vet att Karin Söder har blivit inbjuden till ett daghem just på Södermalm i Stockholm — ett av de daghem som alla är överens om är bra, inte minst tack vare personalen, men där ytan per barn inskränker sig till 4,8 m? på en av avdelningarna. Det är ändå högt räknat, för då har man räknat in t.ex. toaletterna, och där brukar man i regel inte tillåta särskilt mycket lek. Det är ett daghem som är omgivet av de ständigt livshotande bilarna, ett daghem där Stockholmspolitikerna allt ifrån socialdemokraterna till de borgerliga partierna, trots år av utredande och trots att tjänstemännen konstaterat att platsantalet måste sänkas, ändå fortsätter att skriva in allt fler barn. Jag hoppas att Karin Söder som nybliven socialminister tar tillfället i akt att skaffa sig den bild av verkligheten som är nödvändig om man skall kunna ta itu med de här kvalitetsfrågorna.

Herr talman! Jag skall också be att få tacka för svaret. Utbyggnaden av barnomsorgen är en av de viktigaste frågorna i dag. Den behandlas i regeringsdeklarationen på fem och en halv rad och på ett sätt som Nr 30 inte besvarar några som helst frågor. Det är bl.a. därför som jag direkt frågat — Fredagen den Karin Söder vad hon tänker göra för att trygga barnomsorgen. 16 november 1979 I regeringsdeklarationen sägs: I regeringsdeklarationen anvisar man inga förslag till lösningar av de problem med utbyggnaden som alla vet finns. Inte ett ord nämns om kvalitetsfrågorna inom barnomsorgen. Och någon vilja att presentera lösningar för att höja kvaliteten inom barnomsorgen finns inte hos regeringen. Det framstår som rena hånet mot alla dem som står utan barnstugeplats när man i regeringsförklaringen säger: ”Valfrihet mellan olika former av barnomsorg främjas.” Någon valfrihet får man inte förrän alla barn kan garanteras en bra barnstugeplats. Den s.k. planeringsgruppen för barnomsorg inom socialdepartementet redovisar att kommunerna inte ens kommer att klara den utbyggnad av barnomsorgen som utlovats. Det kommer att fattas 20 000 platser. Med utgångspunkt i föräldrarnas förvärvsarbete eller studier — jag poängterar att det är fråga om föräldrarnas förvärvsarbete eller studier — har planeringsgruppen beräknat behovet av daghemsplatser till 420 000 för förra året och behovet 1990 till 520 000 platser. För fritidshemmen är siffrorna 1978 300 000 platser och 1990 330 000 platser. Det behövs alltså med planeringsgruppens siffror 1 miljon platser inom barnomsorgen 1990. Då har man ändå bara utgått från föräldrarnas förvärvsarbete eller studier. Statistiska centralbyrån har också gjort en undersökning som visar att redan 1982 är behovet 900 000 platser — alltså nästan 1 miljon redan 1982. Det finns i dag 105 000 daghemsplatser och 35 000 fritidshemsplatser. Behovet av utbyggnad är med andra ord oerhört stort. Och perspektiven för framtidens barnomsorg, om man tolkär Karin Söders och regeringens svar på min interpellation, är nattsvarta. Det finns i svaret inte ett uns av vilja att lösa barnomsorgens stora problem, vare sig den kvantitativa eller den kvalitativa utbyggnaden. Planeringsgruppen har frågat kommunerna om orsakerna till den låga utbyggnadstakten. Hälften av de tillfrågade kommunerna hänvisar till den kommunala ekonomin och de låga statsbidragen. En annan orsak är bristen på mark. Över hälften av kommunerna säger att de satsat på familjedaghem i stället för att bygga barnstugor. Med det förstärkta högerinflytande som den nuvarande regeringen har kommer satsningen på familjedaghem att sanktioneras också av regeringen. I Huddinge kommun, som är min hemkommun, har moderaterna som målsättning att öka antalet familjedaghemsplatser så att dessa kan täcka halva behovet av daghemsplatser. Jag har frågat Karin Söder om hon är beredd att medverka till en ökning av det statliga stödet till barnomsorgen. Som bekant har statens andel när det 19 gäller bidrag sjunkit från att täcka 63 96 till att nu täcka bara 47 926 — detta enligt siffror från Svenska kommunförbundet. Av interpellationssvaret framgår tydligt att regeringen avvisar kommunernas krav på ett ökat statligt stöd. På s. 2 kan man läsa — och jag tycker att det är det värsta i svaret: ”Genom de statsbidrag som i dag ges till verksamheten sker en betydande stimulans av utbyggnaden.” Jag noterade dessutom att Karin Söder betonade orden ”betydande stimulans”. Det är minst sagt fräckt. Av interpellationssvaret framgår vidare att regeringen frånhänder sig ansvaret för barnomsorgen. Det heter på s. 2 att ”ansvaret för kvaliteten i samt omfattningen och utbyggnaden av barnomsorgen åvilar kommunerna”. I svaret hänvisas till regeringsdeklarationen, enligt vilken den planerade utbyggnaden skall fullföljas. Då vill jag återigen ställa frågan: Hur skall det fullföljandet ske? Hur skall det gå till när kommunerna inte har vare sig pengar eller mark? Jag tycker att det är rent oförskämt att skriva så i en regeringsdeklaration när man vet att det fattas minst 20 000 platser i planen fram till 1980 och när kommunerna gång på gång vitsordat att man inte har tillräckligt med pengar för barnomsorgen. Att sedan i ett interpellationssvar hänvisa till en sådan regeringsdeklaration utan att föreslå några som helst förbättringar för kommunerna kallar jag ett oförskämt handlande gentemot kommunerna samt gentemot barnen och deras föräldrar. Herr talman! Det fattas alltså 20 000 platser inom barnomsorgen. Det enda regeringen tänker göra för att råda bot på den bristen är att återigen ta upp överläggningar med Svenska kommunförbundet. I december 1978 frågade jag den dåvarande socialministern Gabriel Romanus vad regeringen avsåg att göra för att påskynda utbyggnaden. Då fattades det också platser. Enligt vissa uppgifter fattades det 25 000 platser, enligt andra 10 000 platser. Receptet var då: Ta upp diskussioner med Kommunförbundet. Från regeringens sida konstaterade man då att kommunernas ekonomi i sig inte utgjorde något hinder för en utbyggnad enligt överenskommelsen. Den 8 mars 1979 ställde jag återigen en fråga om utbyggnaden. Gabriel Romanus svarade då att diskussionerna med Kommunförbundet var slutförda, som han hade lovat i december 1978, och att dessa diskussioner resulterade i en skrivelse till samtliga länsavdelningar och en del kommuner. Också i dag hänvisar regeringen till att man skall ta upp nya diskussioner. Frågan om barnomsorgen bollas bort på nytt. Men alla erfarenheter visar ju att det inte går att nå resultat på det här viset. Det behövs en lagstiftning som tvingar kommunerna att bygga bort bristen på daghemsplatser och fritidshemsplatser. Kommunerna måste få ekonomiska resurser för denna utbyggnad från staten. Regering och riksdag har ansvaret för att så sker. Herr talman! Jag konstaterar vidare att vänsterpartiet kommunisterna har en helt annan syn på barns behov av barnomsorg och den stimulans som en bra barnomsorg kan ge. I svaret utgår man inte från barnens behov av bra barnomsorg. Man utgår i stället från om föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar. Planeringsgruppen föreslår att utbyggnaden skall ske i förhållande till efterfrågan och inte till det verkliga behovet av barnomsorg. Det visar väldigt tydligt att det fortfarande är en fråga om ”barnpassning” medan föräldrarna arbetar eller studerar. Det är inte en fråga om att garantera varje barn rätt till bra barnomsorg för barnets egen skull. Det heter också i svaret som jag fått att den här värderingen — alltså föräldrarnas förvärvsarbete eller studier — skall ligga till grund för den fortsatta utbyggnaden på 1980-talet. Jag vet sedan gammalt att centern tycker om att tala om någonting som man kallar full behovstäckning, men det är det alltså inte alls fråga om, och det skall klart sägas ut. Med full behovstäckning menar vpk i vilket fall som helst att alla barn skall ha rätt till omsorg, oavsett om deras föräldrar behöver daghem eller inte. Barnomsorg behövs för barnens egen skull. Frågan om en utbyggd barnomsorg är också en jämlikhetsfråga. Fortfarande är det kvinnorna som drabbas hårdast av att det fattas platser. Enligt kommunernas egna beräkningar förvärvsarbetar 43 26 av förskolebarnens mammor. 54 96 visar AKU, och jämställdhetskommitténs senaste rapport visar att inte mindre än 90 96 av alla mödrar med barn i förskoleåldern skulle vilja förvärvsarbeta, om det bl.a. fanns daghemsplatser att tillgå. Kvaliteten på daghem och fritidshem har man tillåtits släppa efter. I mycket har daghemsdebatten handlat om kvantitet. Men det är också fråga om hur barnomsorgen skall se ut och hur den skall fungera. Om inte kvaliteten blir bättre på daghem och fritidshem, är risken stor att barnomsorgen kommer att stå inför samma svårigheter som skolan har i dag. Under 1950 och 1960-talen var bostadsbristen mycket stor i vårt land, och man byggde mycket bostäder. Vad man glömde bort var att människorna som skulle bo i de nya områdena också skulle ha rätt till en bra bomiljö. Följderna av ett torftigt bostadsbyggande brottas vi med i dag. Man behöver alltså inte bara en bostad eller en daghemsplats, man behöver också trivas där. I regeringsdeklarationen från 1976 utlovades att kvalitetsfrågorna inom barnomsorgen skulle få en framskjuten plats. Nu har det kommit en departementspromemoria om detta. Den är en dyster läsning. Det heter bl.a.: Avsikten är inte att åstadkomma en författningsmässig reglering som skulle kunna innebära stelbenta preciseringar. Detta skulle visserligen kunna ge förutsättningar för en god kvalitet över hela landet, men samtidigt kunna hämma en lokal anpassning av verkligheten. Man skjuter helt enkelt ifrån sig ansvaret här också. Man lägger inga konkreta förslag till bindande normer, utan normerna bör i stället få formen av principuttalanden, säger man. Man föreslår t.o.m. att den enda i dag gällande normen — nämligen ytnormen, som Eva Hjelmström har talat om — skall slopas. Så blev det med kvalitetsfrågorna, som skulle få en så framskjuten plats. När det gäller barngruppernas storlek sägs i promemorian att den frågan har stor betydelse för kvaliteten, och man refererar bl.a. till en amerikansk undersökning som visar att gruppstorleken är den viktigaste organisatoriska kvalitetsfrågan. Enligt socialstyrelsens undersökning fanns det fler än 15 barn i 30 96 av barngrupperna. I promemorian föreslås att barngruppen i princip inte skall överstiga 15 barn. Så blev det med gruppstorleken. Det behövs, herr talman, fasta, bindande normer för hur stora barngrupperna skall vara. När det gäller personaldimensioneringen blir det en sämre täthet, om man följer promemorians urusla förslag. Där föreslås en lägre täthet än vad som i dag rekommenderas av socialstyrelsen, nämligen en miniminorm om 5,5 barn per personal för barn i 0-12 års ålder. Och föreståndaren skall räknas med när man beräknar personaltätheten. Socialstyrelsen föreslår 2 på 5 för småbarn och 1 på 5 i syskongrupper och i åldersintegrerade barngrupper. Det är alltså ett förslag som medför en sämre personaltäthet som regeringen nu går ut med. Inte kommer dessa förslag att höja kvaliteten inom barnomsorgen; tvärtom kommer de, om de genomförs, att ytterligare försämra kvaliteten. Det påpekas i promemorian att personal inom förskola och fritidshem har ett arbete som kräver ingående kunskaper om barn och deras uppväxtförhållanden. Och ändå vågar man i denna promemoria föreslå att bara minst hälften av de inrättade tjänsterna för arbete i barngrupp skall innehas av förskollärare eller fritidspedagoger för förskoleeller skolbarn. Inom skolan finns det behörighetsföreskrifter, som talar om vad som krävs för att man skall få tillträde till en lärartjänst. Varför är förskolebarnen inte lika viktiga? Vänsterpartiet kommunisterna föreslår att behörighetskrav skall finnas också inom förskolan. Det är ett gammalt fackligt krav. Det är lika angeläget för förskolan som för skolan att verksamheten får behörigt utbildad personal. Karin Söder tycker uppenbarligen att kvalitetsfrågan inte är så viktig. Det enda hon oroar sig för är den sneda åldersfördelningen inom personalen och att barnen får vistas för länge på daghem och fritidshem. För att råda bot på det senare krävs att 6-timmarsdag med bibehållen lön införs för alla. Men till denna form av kvalitetshöjning är Karin Söder eller regeringen inte beredd att medverka. Det vet vi sedan gammalt. Det är vänsterpartiet kommunisterna som här i kammaren och på andra håll i vårt samhälle har fått slåss för 6-timmarsdag. I frågan om normer för gruppstorlekar och personaltäthet samt i frågan om behörighet vågar Karin Söder inte yttra sig i svaret, än mindre ha någon egen mening. Det vittnar om både ointresse och brist på insikt om hur viktiga dessa frågor är för barnomsorgen. Men om jag skall vara riktigt ärlig, är jag egentligen inte förvånad. Det är inte mycket till svar man får på interpellationer och frågor här i kammaren. Och ändå är det väl så, att statsråd är till för att fatta politiska beslut och göra ställningstaganden eller, för att vara ytterst hovsam, åtminstone avge någon form av viljeyttring. Det står i svaret att Karin Söder i dag inte vågar ha någon mening i dessa frågor. Jag vill därför fråga: När vågar hon ha det? Till sist vill jag aktualisera en gammal bekant. I socialutskottets betänkande 1975/76:28 reserverade sig folkpartiet, centerpartiet och vänsterpartiet kommunisterna tillsammans. I reservationen krävdes att riksdagen skulle fastställa bindande normer för kommunerna i väsentliga frågor.

Gabriel Romanus hoppade av från denna reservation så fort han blev minister, och nu har också centern hoppat av. Det är tydligen ganska lätt att hoppa av beslut i riksdagen när man äntligen har fått makt att genomföra dem. Jag förstår inte den kullerbyttan, men kanske Karin Söder kan förklara den för mig. I slutet av svaret på min interpellation sägs följande: ”Det är min och regeringens uppgift att tillsammans med landets kommuner verka för att denna målsättning” — kvantitetsmålsättningen — ”blir uppfylld och att kvaliteten i barnomsorgen blir tillgodosedd.” Då vill jag bara till slut fråga: Hur skall detta i praktiken gå till? De frågor jag har ställt om huruvida alla barn skall ha rätt till daghemsplats eller barnstugeplats har besvarats med nej. När det gäller fullföljandet av 1976 års beslut är svaret från regeringen ”vet ej”. När det gäller vad som skall ligga till grund för de kommande förhandlingarna med Kommunförbundet har jag inte fått något svar. På frågan om staten skall öka sitt stöd till kommunerna har svaret från regeringen blivit nej. På frågan om de bindande normerna, som jag talade om i samband med reservationen i socialutskottets betänkande från 1976, har svaret blivit nej. När det gäller behörighetskrav är man inte beredd att gå med på det heller — svaret är alltså nej. Man måste konstatera att regeringen helt frånhänder sig ansvaret för både kvantitetsoch kvalitetsutbyggnaden inom barnomsorgen.

Herr talman! Daghemmen hör till den del av den kommunala verksamheten som har ökat snabbt under senare är. Antalet platser har faktiskt fördubblats under femårsperioden 1975-1979, och statens och kommunernas totala kostnader har ökat med 1,5 miljarder, från 2,6 till 4,1 miljarder. Det är alltså inte någon verksamhet som man har försummat. Ändå har denna utbyggnad varit otillräcklig. Det är inte något bra mått på behovet att tala om kön, men det kan ändå vara värt att notera att när den senast räknades stod 100 000 barn i kö. Vi vet att hur mycket vi än anstränger oss, så kommer vi att få mycket svårt att klara både det mål som gäller för den femårsperiod vi nu är inne i och det mål som riksdagen har satt upp för den kommande femårsperioden. Detta är naturligtvis i viss utsträckning ett tecken på en mycket snabb samhällsutveckling, att vi helt enkelt har fått en ökad jämställdhet — fler kvinnor är ute i arbetslivet och fler önskar träda ut i arbetslivet. Men det är också ett bevis på mycket stora försummelser på detta område under 1950 och 1960-talen, när man skulle ha kunnat bygga daghem så att vi hade haft en bättre situation i dag. Framför allt Inga Lantz gick till hårt angrepp mot vad som har gjorts från regeringshåll, både av den nuvarande regeringen — så mycket den nu har haft tid att göra — och av de tidigare regeringarna. Låt mig därför bara i några punkter påminna om vad som faktiskt skedde under förra året. För det första fullföljde regeringen statens åtagande i överenskommelsen med kommunerna. Det innebar en ökning av statsbidraget med 1 miljard kronor till barnomsorgen. Det innebar att driftbidraget till daghem blev 16 550 kr. per plats. För det andra beslöt riksdagen om ett skatteutjämningssystem som tillförde kommunerna 1,5 miljarder om året och som tog särskild hänsyn till antalet barn och antalet daghemsplatser i kommunerna. För det tredje beslöt man om extra skatteutjämningsbidrag på ungefär 100 milj.kr. om året de senaste två åren, vilket tillförde vissa kommuner med många barn och stora bekymmer med barnomsorgen rätt mycket pengar. T. ex. Huddinge kommun, för att ta en aktuell kommun, fick över 4 milj.kr. i extra skatteutjämningsbidrag. För det fjärde beslöt riksdagen på regeringens förslag att räntesubventioner skall kunna gå också till lägenheter som utnyttjas som daghem, för att underlätta tillkomsten av lägenhetsdaghem. För det femte gjordes en del insatser för att minska krånglet och göra det lättare att få fram daghem. BI. a. gjordes undantag för små daghem, t.ex. lägenhetsdaghem, när det gäller bestämmelserna i livsmedelslagen om kökets utrustning, och 2/3-regeln för heltidsplatser på daghem mjukades upp. För det sjätte höll regeringen ständiga kontakter med Kommunförbundet. Inga Lantz ironiserar över detta, men om en part har uppfyllt sin del av en överenskommelse som träffats, så är det ju inte så märkligt att man vänder sig till den andra parten och säger att den får uppfylla sin del. Regeringen hade slutit ett avtal med Kommunförbundet, och vi frågade i det läget vad Kommunförbundet tänkte göra för att driva på kommunerna. Det intressanta äratt Kommunförbundet då faktiskt gjorde en hel del. Så småningom gick det att få förbundet med på en så pass ovanlig åtgärd som att vända sig direkt till enskilda kommuner med påstötningar. Det är någonting som man, vad jag vet, aldrig har gjort tidigare. Vi betonade att det är viktigt att man håller det här avtalet, om vi skall kunna fortsätta med metodiken med frivilliga överenskommelser. Men när det gäller en överenskommelse som har träffats för fem år, kan inte den ena parten efter två år säga till den andra att den inte har följt överenskommelsen, utan då får man ge sig till tåls. Kommunernas planer har emellertid nu ökat — jag känner inte till vad som har föranlett ökningen, men jag tycker det är glädjande att konstatera att det har skett en sådan. Från den senaste redovisningen i juni och fram till nu har planeringen faktiskt ökat med 6 600 platser, vilket socialministern också nämner i sitt svar. För det sjunde utarbetade vi den departementspromemoria om kvalitetsfrågor och statsbidragsregler som Inga Lantz var inne på. För det åttonde genomfördes en förbättring av ersättningen enligt föräldraförsäkringen. Det blev lättare för föräldrar att korta ned sin arbetstid, att utnyttja sin rätt enligt föräldraledighetslagen. Jag tycker att det är litet märkligt att Inga Lantz säger att vpk ensamt har kämpat för att föräldrarna skall få kortare arbetstid, när man samtidigt kan konstatera att vpk var ensamt om att gå emot förslaget om rätt till förkortad arbetstid. För det nionde, slutligen, påbörjades under den föregående regeringsperioden den förberedelse för en bred undersökning av behovet av daghemsplatser ute i kommunerna, som planeringsgruppen tog initiativ till. Det har alltså inte varit fråga om någon passivitet, som det sades här tidigare, utan det har hänt en hel del. Nå, vad bör man göra nu? Jag tycker att det som har hänt hittills visar, att det går att påverka kommunerna att öka sin planering. Och de måste helt enkelt sätta barnomsorgen främst. Vi vet att den kommunala sektorn växer snabbare än det samhällsekonomiska utrymme på 3 26 som riksdagen i stort sett har varit överens om. Det kommer att bli en ökning med över 4 96 i år. Detta betyder att vi i första hand måste påverka kommunerna så att de sätter utgifterna för barnomsorgen före andra utgifter, eftersom vår samhällsekonomi inte klarar en lika snabb tillväxt av den kommunala sektorn som helhet i fortsättningen. I den överenskommelse som träffades sommaren 1978 var företrädarna för kommunerna med på att barnomsorgsplanen skulle rymmas inom en 3-procentig volymökning, och att det var möjligt att sätta barnomsorgen främst. Detta skall man komma ihåg, när kraven på nya statsbidrag framförs. Vi ansåg inom den förra regeringen att det med tanke på den eftersläpning som hotar kunde vara motiverat att resonera med kommunerna om en höjning av statsbidraget. Men vi ville då ställa villkoret att en sådan höjning skulle vara förknippad med mera bindande garantier för att kommunerna uppfyller planen, och jag hoppas att den nuvarande regeringen resonerar på samma sätt. Att bara säga till kommunerna att vi skall höja statsbidraget utöver det som har utlovats enligt överenskommelsen, utan att ställa några särskilda krav på kommunerna och utan att de förbinder sig att göra en ytterligare motprestation, tror jag inte gagnar barnfamiljerna lika mycket som om man kan åstadkomma mer bindande utfästelser. Jag tycker att det är en viktig uppgift för framför allt Kommunförbundet att diskutera möjligheterna att åstadkomma sådana garantier från kommunerna. Eftersom vi nu har fattat beslut om en frivillig överenskommelse för fem år, tycker jag logiken kräver att kommunerna får chansen att uppfylla överenskommelsen under dessa fem år, innan man går in för lagstiftning eller annan hårdare styrning. Det här blir en test på metoden med frivilliga överenskommelser mellan staten och kommunerna. Ett par ord om kvalitetsfrågorna. Eva Hjelmströms sätt att angripa kvalitetsfrågorna är en aning gammalmodigt, när hon anser att lokalfrågan är den grundläggande kvalitetsfrågan. Ja, hittills är detta det enda område där bestämda regler har varit knutna till statsbidragsbestämmelserna. Jag tycker det är en överbetoning av lokalfrågan. Givetvis är det viktigt att miljön på daghemmen är bra, men personaloch organisationsfrågorna och arbetssättet är, enligt min uppfattning, mycket viktigare. Ända sedan 1976, och även tidigare här i riksdagsdebatterna, har jag sagt att det är fel att vi har en så detaljerad reglering av lokalfrågorna samtidigt som vi har lagt så liten vikt vid personaloch organisationsfrågorna. Här skulle det behövas en ändring. Det är klart: när vi bygger nya daghem skall vi se till att det blir väl tilltagna lokaler, framför allt beträffande ytorna. Men vi skall inte hindra kommunerna att utnyttja sådana lokaler som redan finns, även om de inte är perfekta. Detta skulle gå ut över de barn som inte får någon plats. Tyvärr byggs det i dag daghem utan någon vidare känsla för kostnaderna, och det skadar daghemsbyggandet. Rätt nyligen var jag en dag och tittade på två olika daghem. I det ena fallet hade man byggt en stor, palatsliknande barnstuga, där kostnaden var 80 000 kr. per plats. I det andra fallet rörde det sig om ett ombyggt radhus, där man hade fått en utomordentligt bra miljö för 30 000 kr. per plats. Det är klart, att om vi är intresserade av att få resurser till daghemssektorn, måste vi också tänka på kostnaderna. Framför allt måste vi kunna använda befintliga lokaler. Jag tycker att det är utmärkt att socialministern meddelar att man fortsätter arbetet på att få bort sådana bestämmelser som hindrar att riksdagens mål kan uppnås. Det började, som jag nyss nämnde, med köken. Det är mycket bra om regeringen håller efter de olika myndigheter som i bästa välmening försvårar tillkomsten av daghem av godtagbar kvalitet. Det är alltså viktigare med personaltäthet och gruppstorlekar. Här har det utarbetats en departementspromemoria med förslag till rekommendationer som riksdagen skulle ställa sig bakom. Departementspromemorian har remissbehandlats. Av yttrandena framgår att somliga tycker att man inte har gått tillräckligt långt. Det skall vara absoluta krav i författningsbestämmelser, som Inga Lantz säger. Andra tycker att man har gått alldeles för långt. Man bör inte ens ha sådana här rekommendationer. Det är klart att det kan ha vissa fördelar att slippa en detaljreglering. Vi har sett hur trögt systemet blir om man har detaljregler. Enligt min mening är det därför mycket som talar för, att mani första hand bör pröva den här mjukare formen med rekommendationer som riksdagen ställer sig bakom. Det är ändå en skärpning i förhållande till nuläget. Men det står också i promemorian, att om det skulle visa sig att normer som riksdagen har ställt sig bakom är ett otillräckligt instrument för att uppnå den angivna standarden, kan det bli nödvändigt att ånyo överväga vissa bindande normer som förutsättning för statsbidragsgivningen. Även i det fallet tycker jag, att det kan vara rimligt att ha hotet om en hårdare reglering svävande över kommunerna, om de inte lever upp till normerna. Men jag tror att få av dem som sysslar med de här problemen praktiskt vill bestrida, att det är bättre om man kan undvika detaljreglering. Det är ändå resultatet som är det viktigaste. Man måste också ge kommunalpolitikerna och de tjänstemän som arbetar med planeringen av barnstugor det förtroendet att de inom kommunens ram får anpassa sig efter lokala förhållanden. När vi diskuterar kvalitetsfrågor och kostnader måste vi också ta upp debatten om daghemmens utnyttjande. Här har det kommit fram undersökningar, senast i Stockholm, som pekar på att lokaler och personal under en stor del av dagen inte utnyttjas effektivt. Man säger: Se så dyrt det är. Jag tror att vi på allvar måste ta upp den här diskussionen, annars får vi inte förtroende för daghemsverksamheten. Viskall naturligtvis inte reagera så, att föräldrarna känner att de begår ett fel om de tar hem sina barn från daghemmet tidigare än de hade tänkt sig, om de blir lediga av någon anledning. Det är tvärtom bra om vistelsetiderna inte blir alltför långa. Men vi måste också se till, när vi har ont om resurser, att dessa utnyttjas på ett bättre sätt. Annars kommer vi inte att få förståelse för att man tar en växande del av samhällets resurser till daghem. Det finns redan ett starkt motstånd mot daghemsutbyggnaden. Det vet alla vi som sysslar med detta. En diskussion om utnyttjandet får inte gå ut över kvaliteten, den får inte betyda att man stör arbetet eller slår sönder rytmen i barnstugan — men vi måste försöka utnyttja resurserna på ett vettigt sätt. Annars går det ut över dem som står i kön, som inte får någon plats. Vi skall inte ha någon överinskrivning, utan en vettig organisation. Det finns också andra kvalitetsfrågor som det är viktigt att diskutera: hur man ordnar grupperna med hänsyn till åldrarna, hur man får föräldrarna att engagera sig mer i daghemsarbetet, hur man kan få en bättre personalsammansättning med hänsyn till kön och åldrar. Jag tycker alltså inte att kvalitetsdiskussionen bara skall handla om lokaler och inte heller bara om storlekar på grupper och personaltäthet — även om det är viktiga saker. Jag vill till slut, herr talman, ta upp en sak som har förvånat mig när jag under det gångna året har diskuterat barnomsorgsfrågor med framför allt Inga Lantz, nämligen att hon så ofta lämnar felaktiga uppgifter. I höstas påstod Inga Lantz att kommunernas planer låg 25 000 platser under riksdagens beslut när det i själva verket var 10 000 platser för den aktuella femårsperioden. I mars påstod hon att bidraget till driften av daghem hade sänkts när det i själva verket hade höjts för 1979. I april påstod Inga Lantz att statsbidragens andel av kostnaderna hade sjunkit från 63 96 till 47 26, och den uppgiften har hon upprepat här i dag. Sanningen är, enligt uppgifter som jag fick från riksdagens upplysningstjänst i går, att statsbidragsandelen har ökat. Och det borde egentligen var och en kunna förstå som vet hur snabbt bidragen har höjts. Om vi tar 1975, kan vi se att man per plats räknade med en bruttokostnad av 20000 kr., och statsbidragsandelen var 38 96. För 1979 räknar man med en bruttokostnad av 35 800 kr. per plats, och nu är statsbidragsandelen 50 96 — alltså en ökning. Om man räknar på ett annat sätt och ser på kommunens totala kostnader och hur mycket som gick ut i statsbidrag till daghem och fritidshem, finner man att bidragsandelen var 34 926 år 1975. För 1978 var den ungefär 51 96. Statsbidragsandelen har alltså ökat, inte minskat. I dag sade Inga Lantz, om jag hörde rätt, att det skulle komma att fattas 20 000 platser år 1980 i förhållande till den plan som riksdagen antagit. Jag undrar: Vad bygger de uppgifterna på? Här har vi fått reda på av socialministern att för hela femårsperioden fattas drygt 10 000 platser, eller ca 11 400. Hur kan man då påstå att det kommer att fattas 20 000 platser 1980? Jag måste sluta med att ställa en fråga: Tror Inga Lantz att man arbetar bättre för fler daghemsplatser genom att ideligen lämna felaktiga uppgifter?

Herr talman! Jag vill börja med att säga, att när både Eva Hjelmström och Inga Lantz försöker påstå att jag själv och regeringen i övrigt samt till regeringen knutna partier skulle sakna intresse för barnens livsmiljö är det en fullständig och grov felaktighet. Barnens hela livsmiljö är föremål för stor uppmärksamhet, inte minst inom socialdepartementet, men också inom de andra departementen. Jag noterar med stor tillfredsställelse att också i andra sammanhang, inte minst i massmedia och på andra håll, uppmärksamheten på barnens situation i vårt moderna samhälle ökar nästan dag för dag. Om vi vill skapa en god miljö för våra barn är det naturligtvis helheten i miljön vi måste se till. Och där har givetvis — det vill jag livligt understryka — barnomsorgen i hela dess vidd en framträdande plats. Däri utgör daghemsutbyggnaden, familjedaghemmens utbyggnad och fritidshemmens utbyggnad en väsentlig del, liksom familjepolitiken i sin helhet. Beträffande föräldrarnas möjligheter att vara mera tillsammans med sina barn har Gabriel Romanus här nyss redogjort för en hel del av de insatser som gjorts tidigare på detta område. Det är ju bredden i åtgärderna som är avgörande för hur vi skall få en bättre livsmiljö för barnen totalt sett. Jag tycker det är väldigt grovt när Eva Hjelmström talar om total substanslöshet och andra ting när hon kommenterar mitt svar. Detsamma gäller alla de kullerbyttor som Inga Lantz gör i sitt inlägg. Därför går jag inte in på alla de olika påståenden som här görs, eftersom de inte är riktigt relevanta i sammanhanget. Däremot vill jag hålla med Eva Hjelmström om att vårt samhälle i många stycken är barnfientligt. Vi måste ge barnens behov utrymme i samhällsplaneringen. Det har vi inte givit dem tidigare. Det är jag helt enig med Eva Hjelmström om. Och där spelar, som sagt, daghemmen en viktig roll. Vi måste också se på barnens situation när det gäller trafikmiljön. Jag håller med om det också. Det är alldeles klart att barnen i hög grad är utsatta för faror i trafikmiljön. Det är alltså i samhällsplaneringen som vi måste bevaka barnens situation. Kvaliteten på barnomsorgen i daghemmen och även hela den miljö som barnen växer upp i, bygger på en lång rad sammanvägda faktorer, som kanske inte skall vägas samman på samma sätt i alla kommuner, i alla kommundelar. Det ena måste vägas mot det andra för att man i en viss miljö skall få en god kvalitet på barnomsorgen. Men jag delar den meningen att det naturligtvis finns minimikrav när det gäller personaltäthet och tillgång till utrymme, både ute och inne, som måste uppfyllas för att det skall kunna vara tal om god kvalitet. Det är en självklarhet. Men därutöver skall vi inte ha detaljregleringar som kanske förstör möjligheterna att ge barnen en god kvalitet i omsorgen om dem. Vi måste också ha tilltro till och bygga upp den kommunala demokratin. Det är på kommunerna som ansvaret i hög grad vilar för att det skall bli den rätta utformningen som tillgodoser barnens innersta behov. Kommunalpolitikerna, som förhoppningsvis är i nära kontakt med daghemspersonalen, med föräldrarna och med verkligheten, bör — om den kontakten är god — bäst veta hur man skall lösa de här frågorna.

Det är mot den bakgrunden som jag i dag inte gör några bindande utfästelser om hur vi kommer att hantera de kvalitetsfrågor som här har aktualiserats. Det är en felaktig slutsats som Inga Lantz gör sig skyldig till när hon på punkt efter punkt, där jag inte har givit slutligt besked, säger att jag har svarat nej, för svaret vet hon ingenting om. Sedan vill jag också säga något om de frågor om utbyggnaden som Inga Lantz tog upp. Jag instämmer i vad Gabriel Romanus yttrade, nämligen att om man menar allvar när man säger i debatten att man vill satsa på en utbyggnad både kvantitativt och kvalitativt, är det mycket viktigt att man håller sig med siffror som är förankrade i verkligheten. Det är ju på det sättet att vi ännu inte vet om det program som riksdagen har antagit kommer att kunna uppfyllas eller ej. Det var faktiskt så att det 1977 och 1978 enligt riksdagsbeslutet skulle tillkomma 34 000 daghemsplatser, men det tillkom 33 700. Planerna för de följande tre åren av utbyggnadsperioden visar att det kommer att fattas omkring 10 000 platser för att utbyggnadsprogrammet skall kunna fullföljas. Men planer kan ändras, och det är ingenting som hindrar att man kan komma ifatt programmet under de år som återstår. Därför är det viktigt att ha förutsättningslösa överläggningar med Kommunförbundet för att se hur vi skall kunna leva upp till de mål som vi gemensamt har satt upp. Att man inte bör föregripa förhandlingar har erfaret fackföreningsfolk funnit. Man springer inte långt i förväg ut och talar om hur man tänker bära sig åt, utan man försöker förutsättningslöst ta itu med problemen. Familjedaghemmen spelar en stor roll för möjligheterna att få en bra barnomsorg. Det är intressant att i dag kunna konstatera att samtidigt som utbyggnaden av daghem och fritidshem har ägt rum har också antalet familjedaghem ökat kraftigt. I riksdagens beslut om utbyggnad räknar man med att det skall tillkomma ungefär 2 000 familjedaghemsplatser per år, dvs. totalt 10 000. Enbart under åren 1977 och 1978 har 22 000 familjedaghemsplatser tillkommit och ytterligare 15 000-16 000 platser beräknats tillkomma 1979-1981. När man talar om att kommunerna inte har nått upp till den överenskomna utbyggnaden av barnomsorgen får man inte glömma bort den insatsen, som har överträffat den förväntade utbyggnaden med ungefär 25 000 platser. Jag tycker det är fel att sätta upp ett motsatsförhållande mellan familjedaghem, daghem och trefamiljssystem. Vi skall ha valmöjligheter, inte minst beroende på att kommunerna ser olika ut, att olika behov skall tillgodoses ute i landet. Familjedaghemmen spelar en viktig roll för förvärvsarbetande föräldrars möjligheter att känna trygghet för sina barn.

I det varierade utbudet av barnomsorg med god kvalitet sätts barnens bästa i centrum. Det är inte endast, som här påstods, föräldrarnas krav som sätts i centrum, utan det är barnens bästa: att de skall få en god start i livet, oavsett om de tillbringar sina första år i daghem, i familjedaghem eller i sitt hem. Alla former av barnomsorg, oavsett var den sker, skall ha samhällets stöd, och omsorgen skall vara av god kvalitet. När det gäller statsbidragen vill jag gärna säga att de följer en indexreglering, men jag får kanske tillfälle att återkomma till dem i en senare replik, herr talman, eftersom min tid nu har gått till ända.

Herr talman! Låt mig först säga att jag tycker det är tillfredsställande att Karin Söder håller med om att hela samhällsplaneringen bör utgå från barnens behov och att hon konstaterar att så ännu inte är fallet. Låt mig tillägga vad jag tog upp i mitt första inlägg och som alltför lätt glöms bort, nämligen att skillnaderna i barns uppväxtvillkor i dag är stora. Det visar inte minst Eva-Lis Bjurmans undersökning Höghusbarn — villabarn, som är en rätt förfärande läsning och där man kan se vilka klasskillnader som drabbar barnen. Sedan säger Karin Söder att vår uppmärksamhet har riktats mot barnen under detta barnens år. Ja, det motsvarande skedde också under kvinnoåret, men vad man så här i efterhand kan konstatera är att uppmärksamhet inte är tillräckligt utan att vad som krävs är åtgärder. Vi kan ha kvinnoår, vi kan ha barnår och snart får vi väl ett äldreår, där man ”riktar uppmärksamhet” men där ingenting i grunden förändras. Sedan finns det en motsägelse i den betoning som görs när det gäller föräldrarnas möjligheter. Om man utgår från att hela samhällsplaneringen skall bygga på barnens behov, förutsätter man därmed att barnen är allas angelägenhet, inte bara föräldrarnas. Då blir också den här betoningen av familjedaghemmen farlig. Skillnaden mellan vår uppfattning och kanske framför allt det som Gabriel Romanus sade ligger i det här begreppet valfrihet. Det är en valfrihet som i dag inte existerar och som i realiteten leder till en nedskrotning av daghemmen. Gabriel Romanus framstod här som något av en variant av Anna Wahlgren, som gjort sig till tolk för en nedskrotning av daghemmen och fritidshemmen till förmån för familjen. Låt mig här också påpeka att fritidshemmen alltför ofta glöms bort. Under 1980-talet kommer fritidshemmen att bli ett av de verkligt svåra problemen. erna ligger i att vi betraktar barnen som individer, som både tänker och reagerar mot samhällets barnfientlighet, medan Gabriel Romanus främst gör sig till tolk för ett slags barnförtryck, som innebär att barnen betraktas som oansvariga vildar som skall kontrolleras inom familjens ramar. Visst är barn impulsiva och rörliga, men just därför kräver de också utrymme. Gabriel Romanus påstod att jag är gammalmodig därför att jag betonar ytnormen. Gabriel Romanus lyssnade uppenbarligen inte vare sig på mitt eller på Inga Lantz inlägg. Självfallet är det fråga om ett samspel mellan personal, ytstorlek, organisation och inte minst målsättning — och där får jag konstatera att detta är första gången som Gabriel Romanus här i kammaren tar upp frågan om målsättningen. Men lokalerna är grundläggande, för hur bra målsättning man än har och hur mycket personal man än har, så krävs det utrymme. Det är här inte fråga om ett val mellan detaljreglering eller inte, utan här står valet mellan att ge barnen en bra miljö och att ge kommunerna fritt fram för den överinskrivning som man i dag tillämpar, inte bara i Stockholm utan i hela landet. Sedan tog Gabriel Romanus upp frågan om daghemmets utnyttjande. Låt mig <onstatera att detta inte är någon ny diskussion. Den här diskussionen har i många år förts i Stockholms kommun. Det är främst Ulf Adelsohn och moderaterna som hårt drivit linjen att daghemmen underutnyttjas. Det finns här ett enkelt samspel. Skriver man in för många barn på daghemmen, t.ex. om man tillämpar en 25-procentig överinskrivning som det en gång fanns planer på, blir helt enkelt barnen oftare sjuka. Har man däremot normer för hur många barn som skall få finnas på daghemmen, har man en bra målsättning och en väl fungerande miljö, blir barnen inte så ofta sjuka och så ofta borta. Det är en faktor som man hela tiden glömmer bort när man diskuterar denna fråga. Jag tycker att det är oroväckande att Gabriel Romanus nu accepterar påståendet om att daghemmen skulle vara underutnyttjade. Jag konstaterar att min taletid nu är ute. Jag får tillfälle att återkomma.

Herr talman! Man får många tillfällen att häpna i den här debatten. Gabriel Romanus började med att säga att det minsann inte är fråga om någon försummad verksamhet. Samtidigt redovisar han att i dag 100 000 barn står i kö på detta område. Jag vet inte om det är en riktig sifferuppgift. Jag skulle föredra att säga att det står närmare 700 000 barn i kö — vi räknar olika på barns behov av daghemsplatser. Bara i Stockholms kommun står det 20 000 barn i kö, och i min hemkommun, Huddinge, står 4 000 barn i kö. Vidare konstaterar Gabriel Romanus belåtet att staten minsann fullföljde sina åtaganden och hänvisar till att Huddinge fick 4 milj.kr. i skatteutjämningsbidrag. Det gav 138 nya daghemsplatser i barnomsorgsplanen. Samtidigt står det 4 000 barn i kö. Så prioriterade man det behovet. Om det nu är så bra som Gabriel Romanus säger, varför ser det då ut som det gör och varför fattas det, som framgår av svaret, 20000 platser i utbyggnadsplanen? Hur kan under sådana förhållanden SCB och även planeringsgruppen räkna fram ett behov om en miljon daghemsplatser — även om de gjort det för olika år? Man utgår i de beräkningarna inte heller från barnens behov utan bara från det faktum att föräldrarna till dessa barn faktiskt förvärvsarbetar eller studerar. Gabriel Romanus tyckte att det är bra att, som man nu gör, lita till frivilliga överenskommelser. Vänsterpartiet kommunisterna tror inte på det. Vi menar att det behövs en lagstiftning som tvingar kommunerna att bygga bort bristen på platser i daghem och i fritidshem. Vi tror inte på den goda viljan hos kommunerna när de inte har pengar för dessa ändamål. Fyra av fem kommuner redovisar att det är penningbrist som gör att de inte kan bygga bort platsbristen. Gabriel Romanus säger att det som nu sker visar att det går att påverka kommunerna. Det är ett fantastiskt påstående som han då gör, mot bakgrund av de svårigheter som kommunerna i enkäter gång på gång vitsordar att de har. Den senaste enkäten från Kommunförbundet visar att det är statsbidragens låga nivå som är orsaken till att kommunerna inte kan bygga bort daghemsbristen. Det är fråga om en enkät i 64 kommuner. Av dem redovisar 13 att de avser att öka daghemsutbyggnaden, 42 att de inte tänker göra det och 9 att de planerar att minska utbyggnaden på grund av att de inte har tillräckligt med pengar. Jag vill också fråga vilken målsättning man egentligen skall ha på detta område. Skall man bara utgå från föräldrarnas behov? Är det inte på tiden att man börjar föra en annan diskussion, där man talar om barnens behov av en bra barnomsorg? Jag skulle egentligen vilja ställa en fråga till Gabriel Romanus med anledning av att han inte med ett ord berörde den berömda reservation som vi gemensamt skrev 1976 och som gällde bindande normer för kvalitetshöjningar. Han försökte förtvivlat försvara departementspromemorian, som sannerligen är en urusel läsning och som verkligen inte anvisar någon väg till höjning av kvaliteten utan i vissa fall innebär en sänkning av den. I promemorian sägs att det är bra att man inte har bindande normer. Det är sannerligen en mjukliberal linje som förespråkas och som inte medför att verksamheten på daghemmen förbättras. Vidare hackar Gabriel Romanus på mig med hänvisning till att vi stöder oss på olika siffror. Det kan hända att vi gör det, men jag tycker inte att skillnaderna är så stora att de behöver föranleda någon diskussion. Kommunförbundet redovisar att statsbidraget har sjunkit från 63 96 till 47 96. Jag kan inte direkt redogöra för de beräkningarna, men det är dessa siffror som kommer från Kommunförbundet. Sedan litet till Karin Söder. Karin Söder säger att hon tar seriöst på den här frågan. Det är därför som hon inte gör några ställningstaganden, om jag förstår henne rätt. Jag accepterar inte den diskussionen. Jag tycker att man kan titta på hur det ser ut i min kommun, eftersom Karin Söder hänvisade till kommunalpolitiker. Jag har fördelen att också vara kommunalpolitiker, så jag kan verkligen tala om hur uruselt det går till ute i kommunerna och hur uruselt centern, folkpartiet och moderaterna agerar. Jag har inte deltagit i ett enda sammanträde med sociala centralnämndens arbetsutskott eller planeringsutskott där man inte från centern, folkpartiet eller moderaterna reserverat sig mot en utbyggnad av barnomsorgen. Nu har centern börjat driva en ny linje i Huddinge kommun, där man kör in sig på familjedaghem. Det är det centern nu vill satsa på, samtidigt som man kräver att markreservationen skall vara kvar, vilket i och för sig är bra. Men folkpartiet och moderaterna går vid varje sammanträde emot en föreslagen utbyggd barnomsorg. Så ser det ut. Man har också skilda uppfattningar om vad som är behovsnivå och vad som är servicenivå i barnomsorgsplanerna. Om det gäller att ha kontakt med verkligheten, så kan jag nog påstå att jag har det i den här frågan. De kullerbyttor som slås från den här talarstolen är de som regeringen slår, tycker jag. Det enda regeringen föreslår är nya diskussioner. Man vill inte ge mer pengar, man vill inte ha bindande normer för kvaliteten, medan vad som behövs bl.a. är lagstiftning och pengar för att kommunerna skall klara utbyggnaden. Den situation som vi nu befinner oss i med snart en miljon behovsplatser visar att det är på tiden att man på ett helt annat sätt tar itu med de här frågorna.

Herr talman! Om jag i mitt första inlägg sade att barn är oansvariga vildar som skall kontrolleras inom familjen, så ber jag om ursäkt. Det var verkligen inte min avsikt. Men jag tror inte att jag sade så, för jag har inte den uppfattningen. Detta är nog någonting som Eva Hjelmström har hört för sitt inre öra. Jag känner inte alls igen uttalandet. Däremot sade jag, att det är en gammalmodig uppfattning att ytan i ett daghem är den grundläggande faktorn, och det står jag för. Jag tycker att personalfrågorna och organisationsfrågorna är mycket viktigare än ytan. Det är klart att det finns en undre gräns — man kan inte tränga ihop ungarna som sardiner på daghemmen. Vi har emellertid i Sverige hittills fäst alltför stor vikt vid ytan och jämförelsevis alldeles för liten vikt vid personalfrågorna. Erfarenheter från andra länder visar att det går mycket bra att driva daghemsverksamhet i ganska primitiva lokaler, om man har en bra metodik och bra personal. Jag vill därmed inte säga att vi skall ha primitiva lokaler utan bara att vi inte skall låta det bästa vara det godas fiende, så att vi hindrar kommunerna att använda lokaler som redan finns. På många ställen blir det då inga daghem, därför att man saknar mark att bygga på, om man inte vill frakta iväg barnen långt bort. Det är bättre att vi försöker arbeta praktiskt. Det har gjorts alltför mycket för att hindra kommunerna från att använda de lokaler som finns — till nackdel för de familjer som inte har fått någon daghemsplats. Det är ju inte så att nya daghem som byggs skulle ha för låg standard. Valet står ofta mellan att använda en viss lokal eller att inte alls få några daghemsplatser inom rimlig tid i en färdigbyggd kommun. Vi måste på allvar ta upp diskussionen om att daghemmen utnyttjas för litet. Vi kan inte bara vifta bort sådana påståenden genom att säga att detta beror på att barnen blir sjuka därför att man stoppar in för många barn på varje daghem. Det är inte hela sanningen, och det tror jag att Eva Hjelmström vet. Vi kommer till slut inte att få gehör för att bygga fler daghem, om det går att påvisa att dyra resurser inte används på ett vettigt sätt. Den viktigaste anledningen är att barnen har börjat vara kortare tider på daghemmen, och det är i och för sig positivt, om det inte blir för ryckigt. Men då måste man se efter om vi kan utnyttja de resurser som vi nu har på ett bättre sätt, så att vi kan ta in de barn som nu står i kö, utan att vi rycker sönder arbetet och utan att ha för många barn på en gång. Detta måste man försöka jobba med praktiskt. Det går inte att bara avvisa detta som reaktionärt tal — då skadar vi förtroendet för hela daghemsverksamheten. Jag är sannerligen inte nöjd med situationen när det gäller daghemsverksamheten. Det är viktigt att man bygger ut snabbt och gör det med god kvalitet. Men jag vill hävda att de största försummelserna faktiskt gjordes på 1950 och 1960-talen. Under senare hälften av 1970-talet har det skett en intensiv utbyggnad — det kan man inte förneka. Jag beklagar att inte kommunerna nu planerar i enlighet med den plan som regeringen och Kommunförbundet har kommit överens om, och jag hoppas vi alla på olika sätt kan bidra till att de gör det. Man kan inte säga att detta har varit en försummad verksamhet under de senaste åren. Försummelserna ligger tidigare. Antalet daghemsplatser har dock fördubblats på de senaste fem åren. Jag tycker inte man kan vifta bort det. Och under de första åren som planen omfattar höll ju faktiskt planen! Det finns ingen anledning att komma med anklagelser som inte stämmer. Nu säger Inga Lantz att siffrorna inte är värda någon diskussion. De duger tydligen bra så länge de stöder Inga Lantz ståndpunkt. Men när de sedan visar sig felaktiga skall vi inte diskutera dem. Kontrollera dem då först, så att de är riktiga från början! Det är ju enklare. Det står inte 700 000 barn i kö. Enligt den senaste uppgiften, som jag hämtat ur planeringsgruppens betänkande, är det 100 000. Men man säger också — och det gjorde även jag — att detta inte är något bra mått på efterfrågan. Men det är trots allt en förskräckande hög siffra, redan det. Sedan kan man tala om att det teoretiska behovet kan vara betydligt större. Men någon kö på 700 000 barn finns det inte! Som jag påvisade med fakta som jag har fått från riksdagens upplysningstjänst, har statsbidraget under de senaste åren ökat. Jag tycker inte man skall skylla på Kommunförbundet. Jag tror inte att Kommunförbundet har påstått att statsbidraget tidigare skulle ha utgjort 63 26 av de totala kostnaderna — det måste i så fall ha varit före den här aktuella perioden. Man kan möjligen ha sagt, att man väntade sig att det skulle bli 63 26. Men det är en annan sak. Ett par ord om promemorian. Som framgick av det stycke jag citerade håller jag på att det kan bli nödvändigt med en hårdare reglering av normerna. Men jag tycker det finns ett värde i att man börjar med något mindre detaljerade föreskrifter och ger kommunalpolitikerna ett visst förtroende.

Herr talman! Som nyss sades är det ganska enkelt att med siffermaterial och statistik bevisa vad man vill bevisa. Jag skall inte lägga mig i de jämförande övningarna när det gäller statsbidragets utveckling. Jag vill bara säga att jag tror att det går att reda ut varför man har olika uppfattningar. Det beror helt enkelt på från vilket år man startar när man gör jämförelserna. I den delen har både Inga Lantz och Gabriel Romanus rätt i sina påpekanden. Statsbidraget är nämligen indexreglerat. Det ökas med hänsyn till löneutvecklingen för de anställda i offentlig tjänst. Dessutom har en del andra insatser gjorts. Man kan därför komma till litet olika resultat när det gäller den procentuella utdelningen.

Men vad som kan vara värt att notera är att Kommunförbundet hittills inte ”påkallat” nya överläggningar om statsbidragens nivå utifrån den här överenskommelsen. Det är, som sagt, viktigt att ha detta som underlag för själva diskussionen. Sedan får naturligtvis den överläggning som vi skall föra inom en kort tid ge vid handen vilken förutsättningen är för att vi skall kunna nå de mål varom vi tidigare varit ense. Jag vill bara helt kort kommentera något av vad Eva Hjelmström och delvis även Inga Lantz i övrigt sade. Det gällde frågorna om familjedaghem, där först Eva Hjelmström drog en ganska halsbrytande slutsats beträffande synpunkten att barnen är allas angelägenhet. Den synpunkten delar jag. Jag tror att det är en av de stora bristerna i vårt samhälle i dag att föräldrarna står ganska ensamma många gånger i sin föräldraroll. De känner sig övergivna och saknar tryggheten av kontakt med andra vuxna som kan stödja den i deras omsorg om barnen. Alla som inte har barn har ett ansvar för att stödja barnen och för att stödja föräldrarna i deras mycket viktiga uppgift att bära huvudansvaret för barnen. Det kan vi göra på olika sätt i vår dagliga tillvaro, i huset där vi bor — vi kan stödja grannfamiljen. Men vi gör det också över skattsedeln genom att bidra till den kommunala barnomsorgens utbyggnad i daghem och på annat sätt. Och det är just där jag tycker att den halsbrytande formuleringen kommer, när Eva Hjelmström säger att detta att barnen är allas angelägenhet inte är förenligt med en satsning på familjedaghem. Jag måste säga att det är obegripligt hur man kan dra en sådan slutsats. Tvärtom förhåller det sig ju så att man kan öka låt mig säga trygghetssfären för barnen. Det här är min alldeles egna erfarenhet från den tid då mina barn växte upp — jag har haft barn både i daghem och i familjedaghem och saknar alltså inte erfarenhet av någon av dessa verksamheter. Ett bra familjedaghem med stöd från kommunen, där män även kan delta i öppen verksamhet i förskolorna, ger barnet en större trygghetssfär än vad det annars skulle ha. Det är fler vuxna man kan relatera till. Familjedaghemmet kan fylla samma funktion som ett daghem kan göra. Vi skall inte sätta dem i motsats till varandra; det behövs både daghem och familjedaghem mot den bakgrund jag skissade i ett tidigare inlägg. Det är barnens bästa som alltid skall sättas i förgrunden, och då är det bra kvalitet i olika barnomsorgsformer som vi skall eftersträva. När det gäller den kommunala demokratin, så tycker jag det är påtagligt hur Inga Lantz förordar en total centralstyrning av kommunal verksamhet, när vi här diskuterar barnomsorgen. Det skall tydligen inte lämnas någonting över till kommunerna att själva bestämma om. Det är faktiskt inte skapandet av ett sådant samhälle som jag vill medverka till, utan jag vill medverka till att upprätta sådana normer och sådana regler att det ges utrymme för kommunalpolitikerna att verka i kontakt med dem som arbetar i barnomsorgen, i kontakt med föräldrarna och i samförstånd med de invånare scm man företräder i kommunerna. Valutslaget får naturligtvis ge vid handen om kommunalpolitikerna har uppfyllt sina väljares önskemål eller ej. Det är på det sättet vi får en levande demokrati på alla samhällets områden. Naturligtvis skall vi ha diskussioner också här och lägga fram förslag till riktlinjer för hur vi vill att vårt samhälle skall utformas: Men den slutliga utformningen för människors fromma måste ändå ske ute i kommunerna i nära kontakt med de människor som är beroende av olika typer av omsorg.

Herr talman! Först något om vår kritik av familjedaghemmen. Karin Söder framhåller utifrån egen erfarenhet att familjedaghemmen fyller samma funktion som daghemmen. Vi är helt enkelt inte överens på den punkten. Vi anser dessutom att familjedaghemmen konserverar kvinnorollen. Det är ju i regel kvinnorna som stannar hemma och tar hand om barnen, också andras barn. Vi tycker att det vore en bättre lösning att ge familjedaghemsmammorna en ordentlig utbildning och att låta dem få anställning vid daghemmen. Daghemmen kan och måste vara ett alternativ till den privatisering som familjedaghemmen i dag onekligen innebär. Daghemmen kan på ett helt annat sätt ge barnen en kollektiv medvetenhet. Sedan är det ju också en fråga om var man vill sätta in resurserna. Vi vet att moderaterna i första hand vill satsa resurserna på familjedaghemmen. För dem framstår det som ett billigare alternativ. Dessutom har de en annan ideologisk grundsyn än den vi har. De ser fortfarande barnen i första hand som en kvinnoangelägenhet och som en föräldraangelägenhet. Jag blev glad över Karin Söders konstaterande att så såg hon inte på den saken. Gabriel Romanus kanske inte direkt påstod att barn är oansvariga vildar som skall kontrolleras inom familjen, men underförstått är det vad han gav uttryck för. Han vill inte tränga in barnen som sardiner på daghemmen, och det är bra. Men, Gabriel Romanus, det är precis det som sker i dag och som har skett under en längre tid. Gabriel Romanus blandar här ihop två saker. Det är nämligen inte fråga om någon detaljreglering för de nya daghemmen. Vi är helt överens om att det i dag finns en rad bestämmelser som gott kan uteslutas, utan att kvalitetskraven sänks, och som förhindrar kommunerna att bygga ut daghemmen. Här finns motstridiga krav, t.ex. att barnen skall kunna få vara med vid matlagningen medan hälsovårdsstadgan säger att de inte får vara med. Det kan också gälla andra krav som byggnadslagstiftningen etc. motsätter sig. Vi vill ha kvalitativa normer, inte detaljregleringar. Men det gäller de nya daghemmen. När det gäller de gamla daghemmen får vi gå tillbaka till sardinburkspolitiken. Det är självfallet inte fråga om att kasta ut några barn från de nuvarande äldre daghemmen, utan det är fråga om — precis som jag sade inledningsvis — att inte tränga in så många barn på daghemmen att såväl barn som personal och föräldrar mår illa av det. Där gäller det i stället att bygga ut daghemmen, något som Inga Lantz gång på gång här har tagit upp. Här finns ingen motsättning mellan kvantitet och kvalitet, utan dessa måste gå hand i hand. Sedan vill jag inte på något sätt vifta bort påståendena om att daghemmen inte utnyttjas. Vad jag framhöll var för det första att överbeläggningen på daghemmen leder till ökad sjukfrekvens och därmed högre frånvaro från barnens sida. För det andra har man, som de fackliga organisationerna bl.a. i Stockholm påvisat, vid mätningar på dagis som regel tagit speciella veckor, ja man har t.o.m. tagit veckan direkt efter jul. Man har under dessa veckor kontrollerat hur många barn som är närvarande. Man har alltså helt tillbakavisat de påståenden som främst Ulf Adelsohn har stått för. Sedan är det också så att det under vissa tider, på morgonen och på kvällen, är färre barn på daghemmen. Det är väl bara någonting att glädjas åt om det under vissa timmar blir litet lugnare. Vad Gabriel Romanus här ger uttryck åt är just det som några kommuner tillämpar, ett slags lönsamhetstänkande. Man försöker inrätta ett slags halvtidsdaghem för dem som bara är där kanske fem timmar om dagen och heltidsdaghem för andra barn. Jag tycker att detta är oroväckande.

Herr talman! Plötsligt säger Gabriel Romanus att nu är han inte nöjd med den här utbyggnaden, ett uttalande som kanske bådar gott. Då kanske vi kan få till stånd en annan diskussion om behovet av en utbyggnad. Jag vill hävda att vi inte ens kan hålla den plan vi framlagt fastän den i sig utgör en droppe i havet, om man tittar på det verkliga behovet av barnomsorg. I den bok som planeringsgruppen skrivit finns en sammanställning, av vilken framgår att behovet av barnomsorg år 1990 är 1 miljon platser, om man då lägger ihop fritidshemmen och daghemmen. Då utgår man bara från föräldrarnas förvärvsarbete och inte från behovet av barnomsorg för barnens skull, något som vänsterpartiet kommunisterna gör. Barnen behöver vara på daghem och fritidshem därför att det är bra för dem. Det står alltså inte 700 000 barn i kö— det har jag heller aldrig sagt — men behovet är förmodligen 700 000, om man enbart skall se till barnens behov. Karin Söder tar sedan upp frågan om indexreglering av statsbidragen. Jag hävdade att statsbidragen har sjunkit, vilket jag gör efter att ha tagit del av Kommunförbundets siffror. Regeringen säger att statsbidraget till barnomsorgen är värdebeständigt, men det är inte sant, eftersom statsbidraget är knutet till löneutvecklingen och inte tar hänsyn till produktionskostnadernas stegring. Då kan man heller inte hävda att statsbidraget är värdebeständigt i dag. Sedan säger Karin Söder att jag vill ha centralstyrning. Ja, i vissa fall vill jag ha det. Jag tror att det är nödvändigt. Vi har alldeles för länge sagt att vi skall lita på den goda viljan. Gabriel Romanus kommer fortfarande att lita på den goda viljan hos kommunerna och Karin Söder kommer också att göra det, men utbyggnaden och kvaliteten inom barnomsorgen visar att det inte går att i fortsättningen lämna kommunerna i sticket. Det svar som avgavs i denna debatt har visat att man inte från regeringens och riksdagens sida är beredd att ta ansvaret för barnomsorgen, utan man säger fortfarande: Det här är kommunernas sak, ni får fixa kvaliteten och utbyggnaden. Men faktum står kvar. Kommunerna klarar inte utbyggnaden. Det har man sagt gång på gång. I planeringsgruppens bok redovisas mycket noggrant att fyra av fem kommuner inte klarar av att bygga bort daghemsbristen, därför att man inte har pengar. Man har heller inte någon mark att bygga på. På kvalitetssidan vet vi att problemet är att det fattas personal. Riksdagen är inte beredd att öka personalutbildningen. Barnstugorna måste alltså stängas därför att det inte finns personal. Barngrupperna är för stora. Vad kommer nu att hända? Resultatet av denna debatt kan ju inte bli någonting som visar framåt, någon förbättring i fråga om barnomsorgen. Hur länge skall man försumma barnen och barnfamiljerna? Sedan vill jag ta upp den reservation som ingen från den borgerliga sidan vågat gå in på, nämligen vår gemensamma reservation från 1976 där vi tillsammans krävde att bindande normer skulle utfärdas. Det är enligt utskottets mening, heter det här, särskilt viktigt att normer fastställes beträffande gruppstorlekarna i förskolan och beträffande personaltätheten. Detta har framhållits i motioner som har väckts av företrädare för centerpartiet, folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna. Det är också vi som står för reservationen. Frågan om personaltätheten har starkt samband med såväl gruppstorleken som andra faktorer och, heter det slutligen, regeringen bör utarbeta erforderliga författningsbestämmelser om förskolans kvalitetsfrågor. Ja, detta har man helt sprungit ifrån. Gabriel Romanus sprang ifrån det för ett år sedan, och nu springer Karin Söder också ifrån den tidigare reservationen. Jag tycker att detta är mycket beklagligt, inte bara från hederlighetssynpunkt utan därför att detta försämrar barnens situation i barnomsorgen. Sammanfattningsvis kan man konstatera att regeringen frånhänder sig ansvaret. Man för in ett lönsamhetstänkande och en privatisering inom barnomsorgen. Man är inte beredd att medverka till en kraftfullt utbyggd verksamhet, och man är inte beredd att medverka till de kvalitetsförbättringar som är helt nödvändiga för att den skall fungera i dag och i framtiden.

Herr talman! När man arbetar för fler familjedaghem får man ibland höra ”ni är för en privatisering”. Vänsterpartiet kommunisterna har i dag ungefär den inställning som var ganska vanlig både bland en del socialdemokrater och en del inom LO i slutet av 1960-talet; familjedaghemmen var någonting negativt som man inte skulle satsa på. Lyckligtvis ändrades denna inställning. Vi fick statsbidrag till familjedaghemmen, något som inte fanns då. Vi fick en utbildning för dagbarnvårdarna, vi fick ett starkare grepp om familjedaghemmen från kommunernas sida. Det ledde till att det i dag finns 80 000 förskolebarn och nästan 30 000 skolbarn i kommunala familjedaghem. Alternativet för dessa barn hade inte varit att få daghemsplats, utan det hade varit att inte få någon kommunal tillsyn alls. Jag tycker därför att det är bra, att den uppfattning som vänsterpartiet kommunisterna nu gör sig till tolk för inte fick råda. Det är bra att vi har fått fram så här många familjedaghem och att det även har blivit en kvalitetshöjning. Det betyder inte att man bör ersätta daghemmen med familjedaghem, utan att vi i det krisläge som vi befinner oss i — det är inte någon plötsligt påkommen uppfattning från min sida att det är ett krisläge, det vet Inga Lantz mycket väl — så behöver vi alla tänkbara former. Det långsiktiga målet måste vara att föräldrarna skall kunna välja den tillsynsform de föredrar för sina barn. Även de som vill ha familjedaghem skall kunna få det. Men vi vet att allt fler vill ha plats på daghem, vilket jag tycker är bra. Att kommunerna bygger ut familjedaghemmen kan naturligtvis aldrig vara en ursäkt för dem att inte följa avtalet om 100 000 daghemsplatser. I det rådande krisläget måste man satsa på båda formerna och inte tala illa om familjedaghemmen. Eva Hjelmström och jag börjar bli riktigt överens. Om debatten pågår ett tag till, kanske jag inte ens underförstått har sagt att barn är vildar som skall kontrolleras. Eva Hjelmström höll med om att det finns en massa detaljregler som man bör ta bort. Det är utmärkt. Hon sade också att hon inte vill gå så långt som till att man skall kasta ut barnen från de daghem där ytan är för liten. Bra! Men det är väl ändå litet väl enkelt att säga att det inte finns någon motsättning mellan kvalitet och kvantitet. I ett gammalt bostadsområde, där man har svårt att få fram nya lokaler, finns naturligtvis en sådan motsättning. Om man kräver att antalet barn på vissa barnstugor skall minskas kraftigt, blir det en del barn som inte får plats. Så länge vi har en kö blir denna kö då längre än om barnen tas in. Det är klart att man inte kan se ensidigt på detta utan måste göra en avvägning. Jag kan inte svära på att jag tycker att man har gjort rätt i vartenda daghem i Stockholm. Om jag blir inbjuden kommer jag gärna och tittar. Men man skall inte överbetona lokalfrågorna; det går att ordna bra barnverksamhet även i lokaler som inte är så märkvärdiga. Andra faktorer är viktigare, även om det naturligtvis finns en gräns som man inte får överskrida. Jag tycker också det är bra att Eva Hjelmström inte vill vifta bort diskussionen om att utnyttja resurserna. Man skall inte göra mätningar veckan efter jul, och det är klart att det kan finnas fel i undersökningarna. Men var och en av oss som har varit ute på daghem landet runt vet att det ligger en sanning i dessa påpekanden. Det är ofta bara ett fåtal barn på daghemmen -— resurserna utnyttjas inte på ett bra sätt. Men jag sade redan från början att det är positivt att barnen inte är på daghemmet så lång tid. Det är bra att det är lugnt på morgonen och på kvällen. Vi skall inte ge föräldrarna dåligt samvete för att de ibland tar hem sina barn från daghemmet tidigt. Men vi skall ganska fördomsfritt fundera över om vi kan organisera arbetet så att man utnyttjar resurserna bättre utan att detta är till förfång för kvaliteten. Vi kan alltså inte bara vifta bort kritiken för dåligt utnyttjande och säga att det är reaktionärt tal. Nej, det är ett problem som vi måste ta itu med praktiskt. Det går inte heller att bara måla upp Ulf Adelsohn på väggen och säga att detta kan vi inte ta på allvar. Det här är inte uttryck för något lönsamhetstänkande utan det är ett uttryck för att de begränsade resurser vi har måste utnyttjas av så många som möjligt, så att de med bevarad kvalitet kan få sin daghemsplats. De flesta som jag har diskuterat daghemsfrågan med förut vet, att jag inte alls är nöjd med situationen. Däremot tycker jag att man måste ge våra kommunalpolitiker det erkännandet, att det under de senaste åren har varit en snabb utbyggnad. Skulle vi inte göra det förnekade vi ju faktum. Men det är allvarligt om man inte uppfyller avtalet, om man inte kommer att leva upp till det som riksdagen har beslutat. Vi skall inte hålla på med någon sifferexercis. Vad jag vänder mig mot är att man i sin iver att slå larm ger fel tendens. Statsbidragsandelen har inte minskat. Vilket år man än börjar ifrån är det så, att av de totala kostnaderna för barnomsorgsverksamheten — daghem och fritidshem — har statens andel ökat och kommunernas minskat. Jag bortser då från föräldraavgifterna. Det visar de siffror jag har fått från riksdagens upplysningstjänst för perioden 1975-1979. Det är bra att staten tar på sig ett större ansvar. Jag hänger inte upp mig på enskilda siffror, men det är viktigt att klara ut i vilken riktning utvecklingen går. Vi skall inte lämna kommunerna i sticket, men vi skall ge dem ett litet förtroende innan vi slår till med formella hårda regler. Den PM som nu har utarbetats innebär ett steg framåt för oss som vill ha höjd personaltäthet och lagom stora grupper. Jag tycker att man skall ge kommunerna en chans att anpassa sig till detta, om riksdagen nu vill ställa sig bakom dessa normer.
Herr talman! Det finns kanske inte något skäl att förlänga denna debatt ytterligare. Därför vill jag bara göra några påpekanden. Inga Lantz talade om hederligheten. Det är nog bra, men då förutsätter man också att hon själv är hederlig. Jag sade exakt det som Inga Lantz själv påpekade, nämligen att statsbidraget är indexreglerat genom att det ökas med hänsyn till löneutvecklingen för anställda i offentlig tjänst. Det var exakt vad jag sade. Men Inga Lantz antydde att jag underlåtit att tala om att ökningen stod i relation just till löneutvecklingen. Att det dessutom finns andra kostnader som ökar är vi alla medvetna om. Men detta är fakta i målet. Därutöver tycker jag att hederligheten också kräver att Inga Lantz konstaterar att jag inte gjort några bindande utfästelser i de avsnitt hon tog uppislutet av sitt anförande. Men jag har heller inte avvisat de krav som Inga Lantz här har ställt. Vad jag har sagt är att vi studerar dessa problem ingående och mycket seriöst i barnens intresse och att vi sedermera skall återkomma med resultaten av våra överväganden. Då kräver hedern att meddebattören också erkänner att så är förhållandet. Jag sade även, när jag diskuterade familjedaghemmen, att mina erfarenheter säger att ett familjedaghem av god kvalitet kan jämföras med ett daghem av god kvalitet. Det visar också undersökningar. Daghemsverksamheten har i sig mycket positivt och värdefullt för barnen. Inte minst tycker jag att syskongrupper och andra nya grepp som man tar i daghemmen är ofantligt bra. Vi måste få tillbaka något av det som vi har förlorat i det moderna samhällets små syskonskaror, liksom det gäller att bättre förbereda barnen för skolan. Detta har betydelse för hela vuxenlivet. Men det är här fråga om familjedaghem med väl utbildade dagbarnvårdare. Det är alltså i familjedaghemmet lika väl som i daghemmet ett yrkesarbete som man utövar. Vård av barn kan ju inte vara mindre värd i ett hem än i en offentlig lokal. Vård av barn är alltså ett arbete som är värt all uppskattning och skall ha allt stöd det kan få. Dagbarnvårdaren skall också ha rätt till utbildning. Då kan vi tala om kvalitet i båda avseendena. Det är detta som är själva förutsättningen. Härvidlag skiljer sig kanske min uppfattning och Eva Hjelmströms uppfattning om familjedaghemmens värde. Jag vill inte att det hon sade skall stå oemotsagt. Vi behöver alla typer av barnomsorg. Det skall inte i något fall bara vara en tillsyn — att man ser till att barnen inte slår sig fördärvade. Barnen skall få omsorg, oavsett var de har sin dagliga tillvaro.
Herr talman! Jag skall försöka fatta mig kort, för jag tror inte heller att debatten kan föra mycket längre. Det har yttrats många vackra ord här i debatten av såväl Karin Söder som Gabriel Romanus. Men går vi bakom dessa vackra ord och ser till verkligheten, så finner vi att den inte är lika skön. Gabriel Romanus talar om en krissituation. Vilka har försatt oss i denna krissituation? Vi har i dag omkring 750 000 barn i förskoleåldern och lika många barn i åldern 7-14 år. För dessa barn finns alltså 115 000 daghemsplatser och 35 000 fritidshemsplatser — nu skall jag inte fortsätta sifferexercisen. Vad gör alla andra barn? Vad gör alla andra föräldrar som förvärvsarbetar? LO:s undersökning har visat att barn tvingas följa med sina mödrar som jobbar på natten på sjukhus och sova där. Föräldrar tvingas arbeta i skift, föräldrar tvingas till de mest häpnadsväckande lösningar för att klara den här krissituationen som de på grund av regeringens försummelser har hamnat Verkligheten på daghemmen är också en annan. Syskongrupper — ja, det låter naturligtvis väldigt bra, och vi är också positiva till syskongrupper. Men de förhindras ju genom att man skriver in för många barn på daghemmen, genom att lokalerna på grund av det stora barnantalet inte räcker till för en övergång till syskongrupper. Jag skulle kunna ta många konkreta exempel på sådana här hinder i det dagliga arbetet på daghemmen. Man kan inte plocka in ett sex eller sju månaders barn tillsammans med 14 eller 15 vilda sexåringar, när det dessutom inte finns skötmöjligheter, när det över huvud taget inte finns möjligheter att ta barnen till något annat rum än där de är hela dagarna. Detta är alltså något av den verkliga bilden — hur det ser ut. Gabriel Romanus påstår fortfarande att det finns en motsättning mellan kvalitet och kvantitet. Jag förnekar detta. Sanningen är i stället att det är ni som skapar denna motsättning. Jag har jobbat i barnstugeaktioner, jag har varit med där både köföräldrar och föräldrar till barn som fått plats på dagis varit helt överens om att ingendera parten — allra minst barnen — tjänar på den överinskrivning som i dag faktiskt förekommer. Sedan åter till diskussionen om frånvaron på dagis. Gabriel Romanus säger att det är ett reellt problem, som vi måste ta itu med på allvar. Hur då? vill jag fråga. Skall vi skriva in fler barn? Nu har äntligen på vissa daghem, kanske genom personalens fackliga kamp, kanske genom föräldrarnas aktiva medverkan, situationen något förbättrats. Då skall man uppenbarligen — för det är väl den enda möjliga utvägen enligt Gabriel Romanus — skriva in ”upp över öronen” igen på dessa daghem.

Herr talman! Först en liten kommentar till Gabriel Romanus. Han säger att det har varit en väldigt snabb utbyggnad av barnomsorgen. I viss mån har han ju rätt, men i förhållande till behovet av utbyggnad har utbyggnaden varit uruselt låg. Den här diskussionen säger ingenting om att utbyggnaden kommer att öka. Eftersom regeringen är så njugg och så avigt inställd när det gäller att ställa upp för kommunerna med de resurser som behövs, betvivlar jag mycket starkt att det kommer att bli någon ändring i den dåliga barnomsorgsutbyggnaden. Sedan till Karin Söder om bidragen. Nu finns det ju inte anordningsbidrag, utan man har ett enda bidrag. Det tycker vi från vänsterpartiet kommunisterna är dåligt, och vi har föreslagit att man återinför anordningsbidraget. Det statsbidrag som finns är knutet till löneutvecklingen, men det tar inte hänsyn till produktionskostnadernas stegring, och den stegringen har som bekant varit oerhört stor. Byggkapitalet har hämningslöst fått sko sig på det förhållandet att man behöver bygga ut daghemmen. Byggkostnaden i dag för en daghemsplats är ungefär 45 000 kr. ; den är högst 75 000 eller 80 000 kr., som Gabriel Romanus redovisade här för en stund sedan. Statsbidraget är omkring 15 500 kr. Bruttokostnaden för ett daghem är 35 500 kr. Det är möjligt att jag har 1978 års siffror, och då skall de väl räknas upp något. Detta vill jag ha sagt med tanke på att statsbidragen inte räcker, vilket också är vitsordat av kommunerna. Till sist vill jag konstatera att i det här svaret, som har lämnats av Karin Söder, ser vi ingen ljus framtid för barnomsorgen. Man har sagt nej till kravet från vänsterpartiet kommunisterna, att alla barn skall ha rätt till daghemsplats. Man vet inte ens hur fullföljandet av planen från 1976 kommer att klaras. Jag har inte fått något svar på frågan vilka målsättningarna skall vara för de kommande förhandlingarna med Kommunförbundet. Man vill inte öka statens stöd, och man är inte beredd att medverka till bindande normer. Jag har inte fått något som helst svar när det gäller den reservation som vi tillsammans var överens om 1976 om bindande normer för kvaliteten inom barnomsorgen. Man säger också nej till ett mycket aktuellt krav, nämligen behörighetskravet inom barnomsorgen. Detta sammantaget gör att jag går härifrån mycket deprimerad inför barnomsorgens utveckling och framtid. Det som är sagt är väl sagt i den här debatten, men jag beklagar att man så totalt frånhänder sig ansvaret för denna mycket viktiga fråga.

Herr talman! Jag tror också att den här diskussionen bör lida mot sitt slut, och jag skall försöka medverka till det. Viärju överens om att detta är ett område där det fattas väldigt mycket, och vi är överens om att det behöver göras mycket. Men det är inget skäl till att angripa dem som nu arbetar ute i kommunerna på att få fram fler daghem och som faktiskt hittills har hållit sig ganska nära den överenskomna planen. Det allvarliga är ju att de planer som avser de närmaste två åren framåt är otillräckliga. Eva Hjelmström sade att man inte kan ordna syskongrupper, därför att man inte kan stoppa in ett sju månaders barn tillsammans med 14 eller 15 vilda sexåringar. Men det är ju inte någon syskongrupp — att ha 14 eller 15 vilda sexåringar och en sju månaders baby. Det är i varje fall inte vad jag menar med syskongrupp. Man kan inte komma ifrån de målkonflikter som finns i verkligheten bara genom att säga att man vill ha allting. Om man har en kö, som man hart.ex. i Stockholm, och säger att man skall minska antalet barn på vissa barnstugor, betyder ju det att de som står i kön får vänta längre på att komma in, så länge man har en kö över huvud taget. Det är ju ett faktum. Sedan är det klart att man inte får använda detta som ett skäl för att ta in så många barn att det blir en dålig verksamhet — det är jag också på det klara med. Frågan är bara: Måste vi absolut ha en tvingande lagstiftning om detta, eller kan man tänka sig att kommunerna kan få bedöma det själva? När det gäller personal och storleken på grupperna tycker jag att man hittills har krävt för lite från staten. Jag menar att trycket från statens sida skulle föras över från lokalerna till personalfrågorna. Man skulle alltså öka trycket på kommunerna beträffande personalfrågorna. Departementspromemorian är ett uttryck för detta. Då säger Inga Lantz: Ja, men vi hade ju en reservation för tre år sedan, där det stod att det skulle vara en författningsreglering, och promemorian föreslår bara att riksdagen skall uttala vissa rekommendationer. Ja, jag medger att det är en skillnad. Med hänsyn till det allmänna önskemål som finns om att inte ge kommunerna så mycket detaljerade regler tycker jag att man först skulle försöka med sådana här rekommendationer. De innebär för många kommuner att de tvingas till en standardhöjning, om de skall följa rekommendationerna. Jag tycker alltså att det vore värdefullt om man prövade detta. Om inte det räcker får man, som det står i promemorian, återigen ta upp tanken på en hårdare styrning. Men om man vill ge kommunalpolitikerna ett visst förtroende — och det finns ju, Inga Lantz, progressiva kommunalpolitiker — kan man ju börja med en rekommendation. Det är inte att lämna kommunerna i sticket. Inga Lantz ansåg att den här debatten har visat att regeringen kommer att vara njugg med resurser. Jag hoppas att debatten inte har visat det. Jag har inte uppfattat socialministerns besked på det sättet.

Hennes uttalande att man skall sätta sig ned och förutsättningslöst diskutera med kommunerna tolkade jag så, att det finns en sådan möjlighet. Jag hoppas att den också så småningom kommer att visa sig i den praktiska handläggningen. Det är inte sant att ingenting sker på det här området. Även vi som tycker att läget är otillfredsställande måste erkänna att både kommuner och staten under senare år har gjort en hel del. Jag hoppas verkligen att det kommer att fortsätta. Jag drar för min del den slutsatsen av den här debatten att regeringen är beredd att fortsätta med ett engagerat arbete för att få kommunerna att uppfylla avtalet. När man nu har fattat ett beslut om en femårsperiod, bör kommunerna få sin chans innan man ingriper med hårdare bestämmelser. Följer kommunerna inte beslutet, blir det dags att ta upp frågan om vilken metodik som skall användas i fortsättningen.

Herr talman! Gullan Lindblad har frågat mig vilka åtgärder jag har företagit eller avser att företa för att skapa bättre balans mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft. Hon har också frågat om jag avser att föreslå ökad lärlingsutbildning i företagen och förbättra företagens villkor för sådan utbildning. Att underlätta en anpassning mellan efterfrågan och utbud på arbetskraft har under lång tid varit sysselsättningspolitikens viktigaste mål. Den ekonomiska politik som har förts sedan 1976 har haft som ett centralt mål att trygga jobben. På skolans område har flera viktiga steg tagits för att underlätta övergången mellan skola och arbetsliv. Arbetsförmedlingen har en nyckelroll när det gäller att få utbud och efter:rågan på arbetskraft att passa ihop. Förmedlingen har sedan 1976 tillförts ca 800 nya tjänster och omfattande ADB-utrustning som har gjort det möjligt att utveckla framför allt det individuellt inriktade förmedlingsarbetet. Det pågår också fortlöpande ansträngningar att förbättra arbetsformerna vid platsförmedlingen. Sedan 1977 pågår försök med fasta arbetsformer som skall ge alla en individuellt anpassad service. Som jag har sagt i bl.a. den senaste budgetpropositionen, måste arbetsmarknadspolitikens tyngdpunkt nu ännu mer än tidigare ligga på de individuellt inriktade ansträngningarna att åstadkomma en anpassning mellan utbud och efterfrågan. Det är många och ofta oförenliga krav som ställs. Personalanställare har ofta krav på de sökandes utbildning, yrkeserfarenhet, ålder, kön osv., och de sökande har krav på arbetsförhållanden, arbetstider och arbetets belägenhet. Förmedlingen måste diskutera de här kraven med vederbörande och ge den upplysning som behövs för att var och en skall kunna göra en realistisk bedömning av olika handlingsmöjligheter. Av de lediga platser som nu finns anmälda till förmedlingen gäller de flesta personer med yrkesutbildning. På något sätt måste efterfrågan anpassas efter vilka arbetssökande som faktiskt finns. De arbetssökande måste också anpassa sina krav på arbetena. När vi nu har en konjunkturuppgång och antalet obesatta platser ökar, måste vi finna vägar för att bereda plats i arbetslivet också för ungdomar utan utbildning. Vi måste snabbt få mycket bättre kontakter mellan skola och arbetsliv. Arbetsmarknadsparterna har nyligen yttrat sig över det förslag till gymnasial företagsutbildning som den dåvarande regeringen presenterade i augusti. Regeringen kommer inom kort att ta ny kontakt med parterna för fortsatta överläggningar. Min ambition är att regeringen skall kunna förelägga riksdagen ett ställningstagande under detta budgetår. När det gäller lärlingsutbildningen, som Gullan Lindblad tar upp i interpellationen, så finns ett riksdagsbeslut från i våras om att den skall inordnas i den reguljära skolplaneringen. Lärlingsutbildningen spelar i vissa branscher en viktig roll för upplärning av ungdomar. Men den har också kritiserats, bl.a. för att ge alltför litet av teoretiska kunskaper. Förslaget till gymnasial företagsutbildning innebär en något annorlunda uppläggning. Skolan skall medverka i större utsträckning, och man bör när det är möjligt utnyttja flera olika företags utbildningsresurser. Jag anser det självklart att en utvidgad företagsutbildning måste förenas med väsentligt större krav på utbildningens innehåll. — Det är viktigt att så många som möjligt går igenom en gymnasial utbildning som håller måttet i fråga om både teori och praktik.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret, som innehåller en ganska god redogörelse för arbetsmarknadspolitik i allmänhet men tyvärr alltför litet om den fråga som jag har intresserat mig speciellt för, nämligen lärlingsutbildning inom företagen, för att jag skall vara nöjd. I måndags gjorde mina riksdagskolleger på Värmlandsbänken en ”imponerande värmländsk uppmarsch”, för att citera industriminister Åsling. Han uppmanade oss värmlänningar att ta till vara allt positivt engagemang, alla möjligheter som ändå finns inom det värmländska näringslivet och hos värmlänningarna själva. Denna fråga ger ett sådant tillfälle. Jag hade självfallet hoppats att få veta litet mer om hur vi skall använda oss av just den här speciella situationen. Det är nämligen så att det i det hårt drabbade Värmland inom vissa sektorer, framför allt inom verkstadsindustrin, finns ganska gott om arbetstillfällen. Men där finns det inga arbetssökande. Inom andra områden råder det som bekant stor arbetslöshet.

Vid ett besök helt nyligen i en helt annan del av landet nåddes jag av en annan tidningsrubrik: ”Var finns de arbetslösa? Företag annonserade, men ingen hörde av sig.” Som ledamot av distriktsarbetsnämnden för Karlstadsregionen har jag vid varje sammanträde det senaste året varit med och diskuterat just den bristande balansen mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft. I några fall har vi förordat s.k. bristyrkesutbildning, framför allt inom vårdområdet. När det har gällt den verkstadsmekaniska sidan har vi kunnat konstatera att det efter tre månader ofta har funnits kvar en tredjedel av de utannonserade platserna. Man har alltså inte fått någon sökande. Vi vet av erfarenhet också att varken utbildning eller arbete inom denna sektor är populärt. I vissa regioner är det bara en elev av tio som söker verkstadsmekanisk utbildning i första hand. Man kan då tänka sig hur god motivationen för utbildning inom denna sektor egentligen är när man kanske kommer in som tredjehandssö kande på ett område som man egentligen inte är speciellt intresserad av. Det Nr 30 lär enligt tillgänglig statistik för läsåret 1978/79 finnas ca 600 obesatta Fredagen den elevplatser på gymnasieskolans verkstadsmekaniska linjer i Sverige. Stora, 16 november 1979 välutrustade och ändamålsenliga lokaler står tomma. Och lika tomma står arbetsplatserna. Om bättre balans I vad gäller arbetsmarknadsutbildningen är det lika dåligt med intresset för — mellan tillgång de verkstadsmekaniska linjerna. Ca 1 500 obesatia utbildningsplatser lär det — och efterfrågan enligt den senaste staistiken från arbetsmarknadsverket finnas inom på arbetskraft, AMU-utbildningen. I Värmland har vi en ca 40-procentig beläggning vid vårt — m.m. AMU-center. Och detta är en ganska dyr form av utbildning. Naturligtvis går det att göra något åt den bristande balansen på arbetsmarknaden. Vi har i den frågan fått en del svar från arbetsmarknadsministern, även om de är ganska allmänt hållna. Det gäller bl.a. att öka intresset för verkstadsteknisk utbildning. Här finns en tillgång: våra industrier och företagare vill ställa upp, bl.a. genom lärlingsutbildning inom företagen. De tror att det skall kunna bli en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft om ungdomar får direkt utbildning inom företagen. Särskilt inom den mindre och medelstora företagsamheten torde det finnas goda chanser att fler, framför allt ungdomar, skulle kunna få jobb på detta sätt. Vi har de allra bästa erfarenheter av de s.k. enskilda beredskapsarbetena. Uppemot 60 96 av de ungdomar som fått beredskapsarbete inom företagen har sedan fått stadigvarande arbete, antingen inom samma företag eller i något annat. Den här positiva erfarenheten borde verkligen vara någonting att ta vara på. Nu säger företagen, facket och arbetsförmedlarna — åtminstone hemma i Värmland — att vi måste ta till vara detta positiva engagemang från företagens sida och öka lärlingsutbildningen inom företagen. Men då borde statsmakterna gå in och betala utbildningen i nivå med vad en gymnasieplats kostar. Det kommer ändå att vara väl använda pengar, eftersom dessa ungdomar kan räkna med att ha ett arbete direkt efter avslutad utbildning. En arbetsförmedlare sade till mig i veckan att han trodde att han genom diskussion med företagen också skulle kunna slussa in handikappade på detta sätt. Arbetstagare och arbetsgivare får på detta sätt möjlighet att lära känna varandra från början. Det har visat sig vara mycket positivt hittills, och vi har all anledning att bygga vidare på dessa positiva erfarenheter. ”Förslag till gymnasial företagsutbildning föreläggs riksdagen”, står det i regeringsförklaringen. Och enligt arbetsmarknadsministerns svar hyser han tydligen hopp om att kunna lägga fram ett förslag i denna fråga redan i år, om jag har förstått rätt. Frågan har varje år varit föremål för såväl enskilda motioner som partimotioner från moderat håll, och jag har sett en sådan lösning som någonting mycket positivt och väntat mig mycket av detta. Men i det svar jag har fått på min interpellation går arbetsmarknadsministern tyvärr mycket snabbt förbi den viktiga frågan om lärlingsutbildningen och hänvisar till ett riksdagsbeslut i våras. Som mest får jag reda på att man har yttrat viss kritik mot lärlingsutbildningen, därför att den ger för litet teoretiska kunskaper. Men jag hoppas att arbetsmarknadsministerns intresse för denna 4” fråga är betydligt större i verkligheten än vad man kan utläsa av detta svar. Herr talman! Jag ber att få ställa tre frågor i anledning av svaret. För det första: Jag vill be arbetsmarknadsministern att tala om för mig vad detta riksdagsbeslut i verkligheten har betytt. Har man kunnat utläsa några effekter hittills? För det andra: Vad har arbetsmarknadens parter sagt i sina remissvar över förra regeringens förslag till gymnasial företagsutbildning? Här kräver jag naturligtvis inte någon detaljredogörelse, men jag vill veta om uppfattningen i stort är positiv. För det tredje: Om vi nu går in för en medveten satsning på företagsutbildning och på ett naturligt sätt försöker slussa in ungdomarna i arbetslivet, är det då inte skäl att skärpa kraven för beredskapsarbeten till friska ungdomar och prioritera de jobben till arbetshandikappade?

Herr talman! Jag vill gärna ta fasta på den sista passusen i arbetsmarknadsministerns svar: ”Det är viktigt att så många som möjligt går igenom en gymnasial utbildning som håller måttet i fråga om både teori och praktik.” Bättre kan man inte gärna beskriva centerns uppfattning om en bra gymnasieskola — en skola med varvad utbildning. Vi vet att det är svårt för ungdomar utan utbildning att få fotfäste i arbetslivet, men det kan vara nog så svårt även för dem som har utbildning. Skälen känner vi också till: de saknar arbetslivserfarenhet. Därför är det viktigt att vi formar en gymnasieskola som innehåller tillräckliga inslag av praktiska erfarenheter. Därför är de former för detta som arbetsmarknadsministern pekar på nog så viktiga. Det är bra om vi får en företagsutbildning, och det är bra om vi får en utvidgad lärlingsutbildning. Men jag antar att också arbetsmarknadsministern är medveten om de många svårigheter som möter kommunerna och deras skolstyrelser redan i dag dels i form av olika uppfattningar hos arbetsmarknadens parter om anställningsformer, anställningstrygghet, osv., dels i form av den stora och svårgenomträngliga flora av olika bidrags-, ersättningsoch löneformer som möter dagens ungdomar och utbildningsanordnare. Det vore välgörande, om vi i stället för nya regler fick en upprensning och samordning av de gamla till stånd, så att ungdomarna kunde välja utbildningsvägar med likartade ekonomiska villkor och förutsättningar. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern vill medverka till detta.

Herr talman! Larz Johansson ville stryka under kvalitetskravet i samband med lärlingsutbildningen, och jag är helt överens med honom om att detta är mycket viktigt. Låt mig i det sammanhanget säga att det är ett viktigt krav också i det förslag till gymnasial företagsutbildning som den tidigare folkpartiregeringen har arbetat fram att skolstyrelsen skall vara huvudman och ha tillsynsansvaret. Jag delar helt uppfattningen att kvaliteten måste upprätthållas i en sådan här ny utbildningsform. Nr 30 Jag är också överens med Larz Johansson om att brokigheten i det Fredagen den studiesociala stödet utgör ett stort problem. Men, herr talman, jag vill betona — 16 november 1979 att det inte är något lättlöst problem. Åtgärder för att snabbt komma till rätta med det skulle bli mycket resurskrävande, och med tanke på det samhälls Om bättre balans ekonomiska läge som vi befinner oss i tror jag inte att det utredningsarbete — mellan tillgång som pågår kommer att resultera i förslag om att vi skall göra några snabba — och efterfrågan förändringar på det här fältet. Jag beklagar detta, men jag tror att vi måste se — på arbetskraft, sanningen i vitögat i det här avseendet. Vi skall givetvis försöka vidta åtgärder = m.m. i rätt riktning för att korrigera de värsta skevheterna, men att inom en mycket kort tidrymd få systemet helt tillfredsställande tror jag tyvärr är svårt. Jag vill sedan göra några kommentarer till Gullan Lindblad. Gullan Lindblad sade att jag i mitt svar hade behandlat arbetsmarknadspolitiken i stort och att hon i och för sig var till freds med detta, men att jag borde ha varit mera konkret när det gäller den speciella fråga som hon intresserat sig för, nämligen frågan om lärlingsutbildningen. Frågan som sådan ligger under utbildningsdepartementet, och det är således Britt Mogård som ansvarar för den, men jag vill ändå peka på att man under senare år har ökat bidragets storlek i ett par omgångar och att även kvantiteten har ökats. För första gången på lång tid har det alltså skett förbättringar i fråga om lärlingsutbildningen, och förbättringarna har som sagt skett i både kvantitativt och ekonomiskt avseende. För egen del har jag emellertid känt att detta inte varit tillräckligt, och det är en av många anledningar till att vi nu har lagt fram det här förslaget om gymnasial företagsutbildning, vilket innebär att man får en bättre resurs till de hantverkare, industrier och företag över huvud taget som ställer upp på utbildning i samhällets tjänst. När det gäller Gullan Lindblads fråga, om man ekonomiskt skulle kunna lägga sig i nivå med vad en gymnasieplats kostar, vill jag säga att man i den departementspromemoria som utbildningsdepartementet har utarbetat och som varit på remiss till parterna förvisso endast behandlar den frågan genom att lämna ett räkneexempel, men i det räkneexemplet lägger vi oss ungefär på den nivån. Jag har förhoppningen att vi skall kunna leva upp till det, och därmed får man en klar resursförstärkning för utbildningen i den här formen. Det andra problemet som Gullan Lindblad tog upp — matchningen av lediga jobb, så att de som söker dem hittar dem någorlunda lätt — är förvisso mycket svårt. Jag möter problemet dagligdags vid resor i län och kommuner. I och för sig är det mycket glädjande att konjunkturen på arbetsmarknaden har förbättrats, så att vi har större tillgång på lediga jobb. En konsekvens härav har ju blivit att arbetslösheten har sjunkit, så att den beträffande ungdomarna, för vilka det är särskilt känsligt, är nere i 33 000 för hela landet. Men när man ser på utbudet av lediga jobb och jämför det med de sökandes krav, finner man att det, som jag sade i svaret på interpellationen, är många kantigheter. Det stämmer inte riktigt. Det går inte så lätt för förmedlaren att lämna en adresslapp och säga till den ungdom som söker arbete: Där har du 2” precis vad du vill ha. Enligt de undersökningar som har gjorts — jag kan framför allt hänvisa till en som avser Stockholmsområdet — är det så, att de flesta av de här lediga jobben inte passar de ungdomar som vi ofta i de här debatterna har värnat om. Det kan vara skiftjobb, och det kan vara så, att man kräver utbildning eller erfarenhet. Men här gäller det då ungdom under 20 år som inte kan ställa upp på de villkoren. Här finns det f. ö. ytterligare ett motiv för den gymnasiala företagsutbildningen att ge just ungdomar en chans på ett sådant sätt att de finner det motiverat att gå in i en gymnasial utbildning. Man måste göra utbildningen så praktiskt inriktad att den både motiverar ungdomen att gå dit och skaffa sig den här utbildningen och också skaffa sig den erfarenhet som arbetsgivarsidan kräver. Det finns många motiv för det här förslaget, och jag vill gärna uttala den förhoppningen att vi under det här riksmötet skall kunna komma fram till ett konstruktivt förslag. Jag skulle vilja korrigera på den här punkten, eftersom jag inte tror att vi klarar det under det här året. Det är ju bara drygt en månad kvar. Gullan Lindblad frågade hur parterna har sett på förslaget. Jag skall inte gå igenom remissvaren, det har ju inte heller krävts, men allmänt kan jag säga att det finns ett mycket klart dokumenterat intresse för en utbildning av det här slaget. Man pekar dock på en rad svårigheter, och dessa måste vi nu sätta oss ned och diskutera igenom ordentligt. Jag bedömer det emellertid som helt möjligt att komma fram till något som passar både de arbetssökande och dem som söker arbetskraft. Herr talman! Jag skulle också gärna vilja hålla med Gullan Lindblad på en annan punkt. Hon sade att det är svårt att motivera arbetssökande att ta industrijobb och att många verkstadsföretag inte kan få den arbetskraft som de vill ha. Vi hörde att detta kan inträffa även i ett sådant län som Värmlands län som ju i övrigt har en ganska ansträngd arbetsmarknad. Då finner vi ytterligare ett motiv till att försöka få till stånd en gymnasial företagsutbildning. Det är nu så att industrijobben i dag är impopulära. Jag har tidigare i flera anföranden framhållit att parterna bör känna ett gemensamt ansvar — arbetsgivarsidan såväl som löntagarsidan, AMS och arbetsmarknadsdepartementet och andra som har intresse för dessa frågor — att verkligen gå in och motivera industrijobben mera och förklara deras självklara roll i det svenska näringslivet. En av grundförutsättningarna för att vi verkligen skall kunna upprätthålla vår svenska ekonomi på det sätt vi alla hoppas är ju att industrin fungerar. Det har man också tagit fasta på. Det har gjorts en hel del informationsmaterial — propagandamaterial kanske man rent av kan kalla det — från facket och arbetsgivarsidan, som skall belysa de villkor som gäller för industrijobben. Min förhoppning är att vi skall kunna få en bättre rekrytering till stånd, så att inte den bild som Gullan Lindblad tecknade från en del av våra AMU-centrer, med lediga utbildningsplatser, skall vara riktig även i fortsättningen utan att platserna verkligen tas till vara, eftersom det är viktigt att ge arbetslös ungdom och andra arbetslösa människor utbildning till de här jobben. Man bör då rikta in sig på de sektorer i näringslivet där det finns lediga jobb — och det finns det ju inom den här sektorn. Herr talman! Jag vill också gärna säga att de erfarenheter vi har av de Nr 30 enskilda beredskapsjobben ger ett gott belägg för att vi skall gå vidare på den Fredagen den här vägen — att varva praktik och teori på ett sådant sätt att det är riktigt sett 16 november 1979 från både ungdomarnas och näringslivets synpunkt.

Herr talman! Jag ber särskilt att få tacka arbetsmarknadsministern för hans kompletterande svar. Det var betydligt mer positivt än det jag kunde utläsa av det skrivna svaret, som jag fått ta del av tidigare. Jag kan hålla med om vad Larz Johansson sade om exempelvis .utbildningskravet, nämligen att vi naturligtvis måste ställa krav på att det finns en viss teoretisk utbildning även inom lärlingsutbildningen. Sedan kan man också ställa frågan om det är teoretiska studier som många av dessa ungdomar i första hand är intresserade av. Det finns nog skäl att diskutera de här frågorna på djupet, så att man når de allra bästa resultaten. Jag fick inget svar vad gällde effekterna av de politiska beslut som togs i våras. Jag har själv läst mig till i handlingarna att det skall utgå bidrag på upp till 29 800 kr. för en sådan här lärlingsplats. Tyvärr har detta visat sig inte fungera särskilt väl i praktiken. Det har blivit så att kommunerna har kunnat köpa de här platserna i företagen endast när platserna inom den vanliga gymnasiala utbildningen har varit fullbelagda. Det sägs alltså att reformen är av noll och intet värde. Dess värre, herr talman, har det också talats om att människor uppfattat den som något slags valfläsk utan betydelse. Jag vill inte tro det, men jag vill ändå förvissa mig om att kammaren verkligen har menat allvar när den tog detta beslut. Jag tyckte mig också förstå av arbetsmarknadsministerns uttalande att det vi bör sträva efter är att i princip ge ersättning för vad en utbildningsplats kostar. Jag vill också fråga om arbetsmarknadsministern är villig att aktivt verka för att vi får en ytterligare förbättring till stånd. Om beslutet är felaktigt bör det ändras. Om skrivningarna är luddiga är också det skäl till en ändring, menar jag. Jag fick heller inte något direkt besked när det gäller beredskapsarbetena. På den punkten har arbetsmarknadsministern åtminstone i pressen uttalat sig iden riktningen — om jag har fattat det rätt — att i och med att vi satsar mer på gymnasial utbildning i företagen skulle vi i första hand prioritera just beredskapsarbetsplatserna till handikappade ungdomar. Jag tycker att det är viktigt att också få den frågan belyst i det här sammanhanget.
Herr talman! Jag menar att vi måste försöka åstadkomma förändringar inom de ekonomiska ramar som står oss till buds i dag. Det finns många problem som är angelägna inom utbildningsväsendet, och det här är ett. Jag vill ge ett exempel på hur förhållandena kan vara. Vi tänker oss en elev som går andra året på social linje och tillbringar hela sin tid i skolan eller en elev som går andra året på distributionsoch kontorslinje och tillbringar halva sin tid ute i arbetslivet samt en elev som går 51 andra året på fordonsmekanisk linje i form av inbyggd utbildning ute på en verkstad. De båda första eleverna har på sin höjd förlängt barnbidrag, medan den sistnämnde har avtalsenlig lön på kanske 20-22 kr. i timmen och garanterad anställning efter avslutad utbildning. Det är sådana olikheter som vi måste försöka rätta till.
Herr talman! Gullan Lindblad ställde en fråga om riksdagsbeslutet att lärlingsutbildningen skall inordnas i den reguljära skolplaneringen, som det står i interpellationssvaret. Det förslag som vi nu arbetar med tar sikte just på det, så jag tror att mitt första svar egentligen i hög grad täckte Gullan Lindblads fråga i det avseendet. Jag förstår att det kan vara frestande att diskutera detaljer i fråga om hur den här företagsutbildningen skall utformas, men det tror jag, herr talman, att vi får vänta med tills vi är klara med förslaget. Jag har ändå gett en del motiveringar till att den här utbildningen är viktig att få fram och även antytt en del om hur den skall se ut. När det gäller beredskapsarbetena sade jag redan tidigare att de har gett oss många värdefulla erfarenheter i fråga om hur man skall kunna ordna den här viktiga språngbrädan från skolsamhället ut på arbetsmarknaden. Nu undrar Gullan Lindblad om man inte skall kunna utnyttja den mer för de handikappade. Ja, de handikappade är ju en särskilt utsatt grupp på arbetsmarknaden och det kräver egentligen en debatt för sig, och vi har haft många sådana också här i kammaren. Men visst används beredskapsjobben för handikappade. Detta får dock inte innebära att man skall mera definitivt föra bort beredskapsjobben som arbetspolitiskt instrument för de arbetslösa i allmänhet. Jag är övertygad om att med de många förändringar som vi kommer att få på arbetsmarknaden är det nödvändigt att också behålla beredskapsjobben som en möjlighet för förmedlarna att utnyttja. Men i den konjunktursituation som vi just nu befinner oss i arbetar förmedlarna med det klara direktivet att de i första hand skall ordna med placering på den ordinarie arbetsmarknaden när det gäller ungdomar inom gymnasieskolans ram. Är det sedan så, att man under de svåra vintermånaderna tvingas till att också hjälpa ungdomar till en bra sysselsättning, så är beredskapsjobben alltfort en viktig resurs, och den skall vi nog inte avhända oss, även om den är viktig och användbar för handikappade också.

Herr talman! Jag tycker mig finna att arbetsmarknadsministern och jag till sist är ganska överens, och det är även Larz Johansson och jag. Han berörde de ekonomiska villkoren för de studerande, och det är mycket viktigt att vi ser över dem, så att alla de här bidragen inte blir en flora utan att vi får större likformighet och större rättvisa mellan olika kategorier studerande. Men den här rättvisan bör också gälla de företag som ställer upp med utbildning. Det är ju nästan den billigaste form av utbildning som vi har. I jämförelse med t.ex. arbetsmarknadsutbildningen är väl proportionen ca 38 000 kontra 58 000 —-jag skall inte ge några exakta siffror. Men här finns alltså möjligheter att till en Nr 30 relativt låg kostnad få en fullvärdig utbildning, och nu är ju allas vår strävan — Fredagen den att vi skall försöka nå dithän, om jag har förstått det rätt. 16 november 1979 När det gäller beredskapsarbetena fick jag, bl.a. av en artikel i en av huvudstadstidningarna, den uppfattningen att de skulle tas bort för ungdo Om bättre balans mar i allmänhet och att de skulle gå till handikappade i stället. — Detta kanske = mellan tillgång var att något hårdra det hela. Jag vill gärna deklarera att jag tror att vi behöver — och efterfrågan en del beredskapsarbeten för ungdomar även i fortsättningen. Såsom mycket — på arbetskraft, aktivt arbetande i en kommun under ett antal år vet jag hur mycket dessa — m.m. arbeten betyder för att vi skall kunna ge våra ungdomar jobb. Men jag tror att inriktningen bör vara den att vi i första hand ger dem lärlingsutbildning inom företag och att vi, om vi inte klarar av det den vägen, har den andra möjligheten som ett komplement. Naturligtvis är samordningen med skolan mycket viktig, såväl på riksplanet som regionalt och lokalt. På riksplanet förmodar jag att det finns goda kontakter mellan statsråden och de olika departementen, men jag hoppas också att arbetsmarknadsministern bl.a. har tagit initiativ till förbättrade kontakter i de här frågorna regionalt, t.ex. med länsskolnämnderna, och rent lokalt med skolstyrelser och arbetsförmedlingar. Detta är verkligen ett område där myndigheterna bör räcka varandra handen, som det hette i den gamla grundlagen, om vi skall nå ett för alla bra resultat. Just i fråga om samordningen mellan de olika bidragsformerna — jag måste gå tillbaka till den — kan det inte vara rimligt att man f. n. får bara 93 öre för elev i lärlingsutbildning i företagen medan man i beredskapsarbeten får 75 96 av lönen för de unga. Det är alltså väldigt mycket kvar att göra på det här området. Jag är tacksam för att arbetsmarknadsministern säger att den här frågan är mycket aktuell just nu, och jag lovar att med stort intresse ta del av den fortsatta debatten.
Herr talman! Jag skulle vilja göra ett enda tillägg. Det gäller frågan om volymen av beredskapsjobb. Jag sade här tidigare att vi nu arbetar enligt direktiven att först placera de arbetssökande på den ordinarie arbetsmarknaden och i utbildning när det är aktuellt. Den gymnasiala företagsutbildningen, som den här debatten har rört sig mycket omkring, ger, menar jag, nya möjligheter att utnyttja gymnasieutbildningen mer än vad vi har gjort hittills. Därmed bör vi också kunna ha en lägre volym av beredskapsjobb. Avsikten är att med ungefär samma penningsumma nå ett mycket bättre resultat. Det är ett av huvudmålen i den proposition som vi nu håller på att arbeta med, och jag hoppas att det målet skall kunna nås.
Herr talman! Får jag helt kort ställa en fråga till arbetsmarknadsministern 53 om informationen till de unga just i de verkstadsmekaniska utbildningarna. Där har nu arbetsmarknadens parter, i det här fallet framför allt Svenska metallarbetareförbundet och Sveriges Verkstadsförening, gått ut med en kampanj där man frågar: Var finns jobben inom tio år? Man uppmanar ungdomarna att verkligen tänka över denna fråga. Är arbetsmarknadsministern också villig att medverka till att samhället aktivt informerar dem om betydelsen av de tekniska arbetena i framtiden? Det torde för vår framtida försörjning och vår framtida arbetsmarknad vara fundamentalt att vi utbildar människor som kan arbeta på det här fältet. Jag vill bara ha ett förtydligande även på det området, och sedan skall jag sluta med att säga ett varmt: Lycka till med det här!
Herr talman! Jag menar, som jag sade förut, att det är en gemensam angelägenhet att se till att viktiga delar av svenskt näringsliv får den arbetskraft som behövs. Verkstadsindustrin är en av våra allra viktigaste industrier. Därför är det mycket viktigt att vi klarar rekryteringen till svensk industri.

Herr talman! Göthe Knutson har bett mig redogöra för min syn på orsakerna till det låga valdeltagandet i kyrkovalen. Han har vidare frågat mig om jag har för avsikt att vidta åtgärder i syfte att öka medborgarnas intresse för de kyrkliga valen och därmed uppnå ett betydligt ökat valdeltagande. Enligt lagen om kyrkofullmäktigval är tredje söndagen i oktober valdag. Kyrkofullmäktige väljs numera också för tre år. Sedan år 1942 har val till kyrkofullmäktige ägt rum samma år som övriga kommunala val. Denna ordning bekräftades i samband med den partiella författningsreformen år 1968, vid övergången till treåriga mandatperioder år 1970 och vid antagande av lagen om kyrkofullmäktigval. Intresset för kyrkofullmäktigvalen har alltid varit avsevärt mindre än för övriga kommunalval. Valdeltagandet i kyrkofullmäktigvalen har aldrig uppgått till mer än drygt 20 96. Vid 1973 och 1976 års val till kyrkofullmäktige röstade endast ca 15 96 av de röstberättigade. Vid årets val lär valdeltagandet ha varit ungefär detsamma. Jag delar den oro som många särskilt av hänsyn till den kyrkokommunala demokratin hyser för det svaga väljarintresset för kyrkofullmäktigvalen. En Nr 30 rad kyrkliga angelägenheter har en sådan samhällelig betydelse att det är — Fredagen den viktigt att medborgarna deltar även i dessa val. Det ringa valdeltagandet har 16 november 1979 flera olika orsaker. Liksom riksdagsoch kommunalvalen bygger de kyrkliga valen på de politiska partiernas medverkan och engagemang, men det finns — Om åtgärder för också utrymme för andra grupper att delta i dessa val. Partiernas aktivitet och — att öka deltagandet därmed konkurrensen mellan partierna har inte samma styrka i valen till; kyrkovalen kyrkofullmäktige som i de övriga allmänna valen. I valen till kyrkofullmäktige är det inte ovanligt att samlingslistor förekommer. Som Göthe Knutson pekar på är detta en starkt bidragande orsak till det låga valdeltagandet. Detta bestyrks också av en undersökning av 1973 års kyrkofullmäktigval. Enligt min mening skulle säkerligen ett större intresse visas valen, om de olika partier som deltar i valen gick fram med egna listor och om varje parti redovisade sitt kyrkopolitiska program. Det måste vara av största värde att väljarna vet vilken uppfattning i viktiga frågor som de olika kandidaterna representerar. En ytterligare orsak till det låga valdeltagandet är sannolikt att de kyrkliga valen hålls endast en månad efter valen till riksdagen, landstingen och kommunfullmäktige och därför kommer i skuggan av dessa val. På liknande sätt kan den gemensamma valdagen tänkas bidra till att de kommunalpolitiska frågorna trängs undan i valdebatten till förmån för de rikspolitiska frågorna. Under de senaste åren har den gemensamma valdagen och de treåriga mandatperioderna kommit att diskuteras alltmer. Kommunaldemokratiska kommittén har till uppgift att undersöka vilka återverkningar som den gemensamma valdagen och den treåriga mandatperioden har på den kommunala demokratin och att överväga tänkbara lösningar. Det ingår dock inte i kommitténs uppdrag att lägga fram förslag till en ändrad ordning. Det pågående riksmötet har att behandla några motioner med yrkanden om översyn av den nuvarande ordningen med gemensam valdag och treåriga mandatperioder. Enligt den nyligen avgivna regeringsförklaringen avser regeringen att så snart som möjligt ta upp överläggningar med riksdagspartierna om en översyn av vissa grundlagsfrågor. Frågan om en ändrad ordning för de kyrkliga valen hänger givetvis också samman med diskussionerna om en framtida kyrkoreform. I betänkandet Stat-Kyrka, ändrade relationer mellan staten och svenska kyrkan, diskuterar de kyrkliga företrädarna det kyrkliga valsystemet och skisserar utformningen av ett sådant system med en ”kyrkans valdag”, som omfattar samtidiga val till församlingarnas fullmäktige, stiftsting och kyrkomöte. I 1979 års kyrkomötes utredningsnämnds preliminära betänkande behandlas frågan om de kyrkliga valen relativt ingående. Utredningsnämnden föreslår ett fortsatt utredningsarbete som skall belysa de tekniska och praktiska problem som följer med en reform av de kyrkliga valen. En sådan reform bör enligt utredningsnämnden ha den inriktningen att valen förs samman till en gemensam valdag. En sådan åtgärd skulle åtskilligt stimulera intresset för de kyrkliga valen, uttalar utredningsnämnden. Den föreslår att 55 att öka deltagandet i kyrkovalen valdagen förläggs till en tidpunkt, förslagsvis tredje söndagen i september, året närmast före valen till riksdagen m.m. Den nyligen tillsatta kommittén med uppdrag att utreda frågor om kyrkomötets ställning, befogenheter och sammansättning m.m. hartill uppgift att överväga bl.a. det förslag som utredningsnämnden numera har lagt fram. Enligt min mening är det angeläget att överväga åtgärder som kan öka intresset för de kyrkliga valen. Från demokratiska utgångspunkter är ett ökat valdeltagande eftersträvansvärt, och bl.a. mot bakgrund av att kyrkofullmäktige indirekt väljer representanter till kyrkomötet är det angeläget att väljarnas intresse för kyrkopolitiska frågor stärks. En möjlighet — som Göthe Knutson tar upp i sin interpellation — är att flytta valdagen. Det är enligt min mening naturligt att ta upp frågan om kyrkofullmäktigvalen i samband med de överläggningar i konstitutionella frågor som avses äga rum så snart som möjligt. Om man i framtiden överger den gemensamma valdagen och ändrar den treåriga mandatperioden, kan detta få konsekvenser även för kyrkofullmäktigvalens del. En tänkbar lösning i ett sådant läge kan vara att föra samman kommunalvalen och de kyrkliga valen till en valdag. Jag förutsätter att frågar. om de kyrkliga valen kommer att övervägas under det fortsatta arbetet med de konstitutionella frågorna.

Herr talman! Det är ett utförligt och intressant svar som kommunminister Karl Boo ger på min interpellation om de kyrkliga valen. Han delar min oro över konsekvenserna av det låga deltagandet i de kyrkliga valen. Kommunministern instämmer helt i mina farhågor och synpunkter. Jag uppfattar alltså kommunministerns svar som positivt ur dessa synvinklar. Han är uppenbart intresserad av att förändringar i syfte att öka intresset för de kyrkliga valen sker. Det är således, herr talman, inte bara av artighet som jag säger tack för kommunministerns svar på min interpellation. Mitt tack är uppriktigt. Frågan är då om vi kan räkna med konkreta och helst snabba åtgärder. Vilka ansträngningar vill kommunministern och regeringen göra för att åstadkomma det starkt ökade intresse för kyrkovalen sum både kommunministern och jag eftersträvar? Kommunministern pekar inte ut någon bestämd väg. Han ger inget besked om vilket eller vilka alternativ han föredrar, inte heller vad han närmast kommer att företa sig. Han hänvisar till bl.a. det utredningsarbete som pågår och de överläggningar som skall ske. Låt oss vara överens om det viktiga: deltagandet i de kyrkliga valen måste bringas att öka. Nuvarande valdeltagande på knappt 15 96 är ynkligt. Vore det politiska val av något slag som samlade ett så svagt deltagande tror jag att det skulle uppfattas som ett förödande hot mot demokratin. Man skulle säga att ett land där sådant förekommer är sjukt. Säkerligen skulle det möta en enorm internationell uppmärksamhet, åtminstone om det var fråga om ett land som Nr 30 Sverige. Fredagen den Men det rör sig alltså inte om politiska utan om kyrkliga val, och när det — 16 november 1979 gäller sådana har man tydligen åtminstone i vårt land vant sig vid ett bedrövligt lågt deltagand2. Man har i så hög grad vant sig vid detta att man t. 0. m. accepterar det. För det har ju, som kommunministern framhåller, alltid varit ett avsevärt mindre intresse för kyrkofullmäktigvalen än för övriga kommunala val. Men detta är alltså ett — som jag, många andra och förmodligen också kommunministern uppfattar det — missförhållande som äntligen måste bli föremål för allas vår uppmärksamhet. Det är nödvändigt att vi gör klart för oss vilka krav demokratin ställer på de kyrkliga valen. Herr talman! Jag tog särskilt fasta på kommunministerns klart uttalade mening: ”En rad kyrkliga angelägenheter har en sådan samhällelig betydelse att det är viktigt att medborgarna deltar även i dessa val.” Vi är helt överens. Jag har i min interpellation också framhållit att man på kyrkligt håll är bekymrad över det låga valdeltagandet. Att det är en berättigad oro både ur kyrklig och ur demokratisk synvinkel är vi alltså överens om. En levande folkkyrka förutsätter bl.a. ett engagemang hos en betydligt större del av folket än vad valdeltagandet i kyrkofullmäktigvalen ger vid handen. Det föreligger också stora skillnader mellan de olika församlingarna när det gäller deltagandet i kyrkofullmäktigvalen. Vi vet ju att omkring 90 96 av de röstberättigade i vårt land deltar i kommunaloch riksdagsvalen men att bara 10-15 96 deltar i kyrkofullmäktigvalen. I en del församlingar är valdeltagandet ännu mindre. I Södertälje exempelvis deltog endast 7 9; av de röstberättigade i det senaste valet denna höst. I 1976 års kyrkofullmäktigval deltog i hela riket 14,8 26 av de röstberättigade mot 15,2 96 år 1973. Det finns emellertid anledning erinra om att i valen 1958, 1962, 1966 och 1970 var valdeltagandet ännu lägre. 1970 var deltagandet i kyrkofullmäktigvalet så lågt som 11,9 26. Det finns också undantag. Jag har i interpellationen pekat på Sunnemo församling i Värmland. Där deltog i årets val 44 96 av de röstberättigade. I de fall där valdeltagandet är högt står det helt klart att partiernas lokalavdelningar engagerar sig i valen. Detta är också vad kommunministern tar upp i sitt svar till mig. Det finns två utgångslägen för en konstruktiv debatt i syfte att starkt öka valdeltagandet i de kyrkliga valen. Det ena är att vi nöjer oss med att låta kyrkovalen fortsätta att äga rum den tredje söndagen i oktober samma år som de allmänna valen. Den andra utgångspunkten är att vi bestämmer oss för att ändra valdagen för kyrkofullmäktigvalen. Låter vi valdagen vara kvar oförändrad måste vi försöka att med konkreta åtgärder stimulera de politiska partierna och de kyrkligt aktiva medborgarna att skapa färgstarka valrörelser och mana fram ett ökat valdeltagande. De många samlingslistorna är — och det framhåller kommunministern —-en av orsakerna till det svaga valdeltagandet. Kommunministern konstaterar t. 0. m. att dessa samlingslistor är en starkt bidragande orsak. Här kan jag 57 att öka deltagandet i kyrkovalen glädja mig åt att kommunministern direkt uppmanar våra politiska partier att engagera sig och att låta bli att gå fram med gemensamma listor. Man kan naturligtvis inte — det är jag fullt medveten om — i ett demokratiskt land, och tack för att vi har det, ge några direktiv i detta avseende. Men man har ju inom partierna möjlighet att arbeta för att de aktiva medlemmarna och partiernas lokalföreningar ute i församlingarna verkligen engagerar sig i de kyrkliga valen. Jag hoppas att detta skall bli den nya modellen i kommande val. Men jag har samtidigt den uppfattningen att vi måste ändra valdagen och förlägga kyrkovalen till en annan tidpunkt, eventuellt i anslutning till ett annat val.

Man kan i så fall tänka sig att kyrkovalen förläggs till ett av dessa valtillfällen. Det skulle då kunna bli tal om fyraåriga valperioder, nämligen om de allmänna valen hålls vart fjärde år. Kommunministern tycks, i den mån han antyder en sympati i någon riktning, vara benägen att förorda att kyrkofullmäktigvalen förläggs till samma tidpunkt som kommunalvalen. Frågan om kyrkofullmäktigvalen har under årens lopp varit uppe till behandling här i riksdagen motionsvägen. Jag skulle gärna ha velat erinra om vad utskottet sagt som svar på motionerna. Men jag skall inte ta er tid i anspråk med det. Vid kyrkomötet 1975 uttalade kyrkolagsutskottet följande med anledning av en motion i frågan: ”Utskottet anser visserligen att en ändring ägnad att gynna ett högre valdeltagande är önskvärd.

I en motion till rikdagen 1975/76 nr 916, har Knut Wachtmeister och Ingrid Sundberg, både moderater, föreslagit att kyrkofullmäktigvalen skulle flyttas till hösten året före ordinarie val till riksdagen, kommunfullmäktige och landsting. Konstitutionsutskottet behandlade motionen i sitt betänkande nr 38. Där avstyrker konstitutionsutskottet riksdagsmotionen med hänvisning till kyrkolagsutskottets ställningstagande och dessutom med hänvisning till ”utskottets allmänna inställning till stat-kyrka-frågan”. Riksdagen följde utskottet. Det här är, som jag nyss sade, en hänvisning från det ena hållet till det andra — ett slags växelsång som inte har fört frågan framåt. Problemen kvarstår av allt att döma. Jag har framför mig ett klipp ur en dagstidning, där man har intervjuat några kyrkligt engagerade företrädare. Rubriken, som har täckning i texten, lyder: ”En färgstark valdebatt skulle få folk till kyrkovalets urnor.” Detta är uppenbarligen inte bara jag övertygad om utan också kommunministern. Nr 30 Jag frågar, herr talman, till slut: Vilken ändring, vilket system vill Fredagen den kommunministern rekommendera för att få åsyftad verkan? Har kommun 16 november 1979 ministern sympatier för en särskild kyrklig valdag ett år före ett allmänt val? Jag vill uttala mina starka sympatier för detta, och då ber jag att få hänvisa till Om åtgärder för vad bl.a. kommunministern här har erinrat om beträffande kyrkans = att öka deltagandet sympatier för just en sådan ändring av systemet. i kyrkovalen